Herr talman! Fru Nettelbrandt börjar nu om där vi andra började för tre timmar sedan, och jag får väl plocka fram argumenten på nytt. Fru Nettelbrandt kommer att få samma svar på alla sina frågor som herr Ohlin, herr Ahlmark och herr Ullsten har fått, och något mera ljus kommer knappast att kastas över frågan vad herr Ohlin avsett med sin interpellation. I debattens sista skälvande minut tycks det emellertid visa sig att någon vet någonting om hur prioriteringen har utfallit. Departementet vet det inte. Vägverket har fram till i dag inte kunnat ta ställning — det vet jag däremot — eftersom departementet inte har fått något klartecken om den enighet i fråga om prioriteringen mellan staden och KSL som det nu viskas om här i salen. Därför har vägverket som sagt inte kunnat ta ställning än. Nu upprepar jag siffrorna för sista gången. KSL vill ha 115 miljoner kronor mer, 95 miljoner kronor av detta vill man prioritera över från Stockholms stad och 20 miljoner kronor från kranskommunerna. Jag har en känsla av att någon av debattörerna vet att det finns .en sådan definitiv prioriteringsöverenskommelse. Det har åtminstone herr Ullsten sagt utan att jag sedan fick svar på min följdfråga hur beloppet ser ut. Det skall väl ändå vara möjligt att få besked om den definitiva totalsumman innan vi avslutar denna debatt. Annars är det bara prat i luften. Gå upp här och tala om hur prioriteringen och totalsumman ser ut, så att vi åtminstone inte behöver ta många timmar i anspråk för att bara anklaga varandra och kräva besked av varandra i den frågan! Det är en viktig fråga att få svar på, eftersom herr Ullsten har sagt att man mellan Stockholms stad och KSL är överens om prioriteringen rörande dessa extra 115 miljoner kronor. Vem av debattörerna är beredd att gå upp och säga hur totalsumman ser ut? Det är mycket angeläget, eftersom man med den uppgiften som bakgrund i alla fall kommer att ha uppnått något i denna debatt.

Herr talman! Statsrådet Norling sade att det nog inte heller nu kommer att kunna klargöras varför herr Ohlin har interpellerat i denna fråga. Men för det första är det ju hans självklara rätt att interpellera och för det andra gällde det här en ovanligt väsentlig fråga. Det finns därför ingen anledning att uppe hålla sig vid frågan om anledningen till interpellationen. Vidare skulle jag vilja beröra frågan om prioriteringen som statsrådet Norling så många gånger har återkommit till. Detta gör mig litet bekymrad ty det har givit mig ett intryck av att statsrådet Norling inte är införstådd med de beslut som fattats av KSL och av vägverket. KSL fattade sitt beslut den 3 oktober. Jag har tidigare i dag i denna kammare i en helt annan debatt talat om ett beslut som utbildningsdepartementet fattade just den 3 oktober. Jag har i det sammanhanget kritiserat utbildningsdepartementet för att det tog 8 veckor att expediera beslutet till byggnadsstyrelsen; därmed har man aktivt medverkat till förseningen av Frescatiutbyggnaden. Jag hoppas — men det har jag verkligen inte undersökt — att expedieringen av KSL:s 3 oktober-beslut inte gått lika långsamt som utbildningsdepartementets 3 oktober-beslut, så att kommunikationsministern ännu inte har kunnat göra sig underrättad om det. Annars skulle jag önska att kommunikationsministern tar fram papperet med KSL:s beslut, ty kommunikationsministern har väl ändå varit intresserad av att skaffa sig kännedom om detta beslut, inte minst inför denna debatt.
Herr talman! Fru Nettelbrandt tycks lika litet som herr Ohlin vara på det klara med formerna för behandlingen av denna fråga. Det är rent ut sagt skrämmande att som fru Nettelbrandt påstå att kommunikationsministern borde plocka fram beslut i vägverket om prioriteringen för tunnelbanor o.s.v. i Stockholm. Jag skulle alltså gå och plocka fram beslut som hon tror ligger gömda någonstans sedan veckor tillbaka — hon gjorde en jämförelse med ut bildningsdepartementet där hon hade fått fram att det förekommit fem eller sex veckors väntan i någon fråga. Jag tycker, ärligt sagt, att när man skall diskutera formerna för behandlingen av dessa väsentliga ärenden, bör man helst i förväg göra sig underrättad om hur det hela går till. Nu lönar det sig inte längre att med något slags utnötningstaktik försöka få det sista ordet i denna debatt. Jag skall nu lära fru Nettelbrandt hur det går till.

Jag har sagt tidigare i dag men kan upprepa det, att man kan utgå från att vägverket är lyhört för förslag angående omprioriteringar när det gäller bidragen till denna region. Jag räknar med det, och det har jag sagt förut. Men i den mån man inte blir överens på regional nivå om fördelningen mellan tunnelbanor och yttrafikleder så ankommer det på vägverket att göra den nödvändiga helhetsbedömningen. Skall det vara så svårt att klara ut dessa formalia. är sedan de kommunala intressenterna oense också om det belsutet, får de överklaga till Kungl. Maj:t. Det har jag sagt tidigare i dag, och det tyckte herr Ohlin var en underlig politik. Han menar att det väl ändå inte skall behöva tas in i detta resonemang. Jag tycker att det är väsentligt att kommunala instanser har möjlighet att överklaga till Kungl. Maj:t. Kan man inte komma överens inbördes på kommunal nivå, så får man väl ta hjälp av någon som kan klara ut saken. Vägverket är berett att fatta beslut om man inte kan enas på kommunal nivå, och Kungl. Maj:t kan ta upp ärendet efter ett överklagande. Det här sjunker ju också ihop som en ballong, fru Nettelbrandt, att komma här och påstå att man är överens och att vägverket skulle ha en så underlig behandlingsform att där skulle finnas ett beslut sedan flera veckor tillbaka som jag inte skulle ha lyckats vaska fram. På så här låg nivå har inte debatten stått sedan vi började den, fru Nettelbrandt; nu har den nått det verkliga bottenläget. Jag tycker att fru Nettelbrandt, om hon nu tänkt sig en replik, i ärlighetens namn skall medge att hon missförstått detta.
Herr talman! Statsrådet Norling sade: »Det här sjunker också ihop som en ballong.» Jag vet inte vilken annan ballong han tänkte på. Var det statsminister Erlanders ballong 1962 — den har ju också sjunkit ihop under 1960-talet — som åsyftades? Jag är mycket tacksam för allt jag kan lära mig vid alla tillfällen, men jag tror nog att jag skulle välja en läromästare med litet längre erfarenhet än herr Norling har då det gäller sådana här frågor. Det hoppas jag statsrådet Norling ursäktar att jag säger; det är inte något förklenande. Om jag beträffande beslutet av den 3 oktober har sagt att det var vägverkets och inte KSL:s är det en direkt felsägning, och den skall jag be att få rätta till med en gång. Såvitt jag förstår av den ordning som numera skall gälla i Storstockholmsområdet, så är det just inom KSL-organet som den av statsrådet Norling efterlysta enigheten uppnåtts. Jag har vissa praktiska och personliga möjligheter att göra mig underrättad om hur situationen har varit i KSL:s styrelse, och jag har inte hört talas om att det där har varit delade meningar, utan KSL har fört fram ett förslag i enighet. I mycket stora drag går det ut på att man är beredd att prioritera tunnelbanebyggandet före den i och för sig mycket välbehövliga vägutbyggnaden, därför att man är övertygad om att man därmed uppnår den bästa effekten från trafikförsörjningssynpunkt.
Herr talman! Fru Nettelbrandt behöver inte tro på vad jag säger, och jag erkänner gärna att jag har mycket att lära, men vägoch vattens instruktion har funnits längre än jag har varit kommunikationsminister. Fru Nettelbrandt behöver inte känna det så att det var först i och med att jag kom in i bilden som det skulle vara möjligt att lära sig hur dessa frågor handläggs — det hade fru Nettelbrandt kunnat klara tidigare. Sedan en väsentlig sak till, som har att göra med det vi nu talar om. Remisstiden till vägverket har inte gått ut ännu. Jag kanske inte minns alldeles rätt, men jag tror att den går ut den 17 december. Då är det väl litet övermaga att göra gällande att vägverket skulle ha fattat något beslut, eller hur, fru Nettelbrandt? Skall vägverket börja fatta beslut innan remisstiden har gått ut?
Herr talman! Bakgrunden till denna mycket viktiga debatt om bostadssituationen i Storstockholm är ju bl.a. de förväntningar om bostäder för 150 000 människor på Järvafältet under 1960 talet, som skapades genom det socialdemokratiska utspelet 1962. Det sades redan då av dem, som kanske begrep något bättre än de som gjorde detta utspel, att det var väldigt orealistiskt. Men kritikerna fick till svar att de borgerliga nog efter valet, när det hela hade lugnat ner sig, skulle beklaga den pessimism som de hade givit uttryck för. Nu vet vi, herr talman, vad dessa löften var värda. Nu är inte mycket kvar, vare sig av 1960-talet eller av löftena. Jag noterar att statsrådet Norling, trots att denna debatt har pågått ganska länge, inte i något av sina många inlägg har gjort ens en tillstymmelse till att försvara de löften som gavs 1962. Han har över huvud taget inte berört dem med andra ord än då han säger, att vi väl ändå måste erkänna att det har byggts en del bostäder i Sverige under 1960-talet. Mer till försvar har han inte anfört. Det är en talande tystnad. Nu, herr talman, arbetar kommunerna i Storstockholm — för övrigt huvudsakligen under folkpartiets ledning — på att kratsa kastanjerna ur elden för socialdemokraterna, så att det ändå till slut skall bli några bostäder och en hygglig miljö på Järvafältet. Detta gör kommunerna inte alltid för att befrämja sina egna intressen utan just för att skaffa bostäder åt de många människor som i andra kommuner i området står i bostadskö och är trångbodda, och åt dem som oberoende av vilka politiska åtgärder som vidtas på andra håll kommer att flytta till området. Den målsättning som man så sent som i somras arbetade med var att Järvafältet skulle få ungefär 115 000 invånare under 1970-talet, d. v. s. före 1980, och 63 000 av dem skulle få bostad i herr Norlings och min hemkommun Sollentuna. I den målsättning för Stockholm som anges i Länsplanering 67 finns detta inbakat. Intressant är att regeringen så sent som i höst i ett cirkulär till de statliga myndigheterna har anbefallt >samtliga statsmyndigheter att vid beslut som rör lokalisering av offentliga investeringar eller som på annat sätt har betydelse för den regionala utvecklingen, beakta det prognosmaterial — — — som har utarbetats inom Länsplanering 67 samt vad Kungl. Maj:t och riksdagen i anslutning därtill uttalat». Detta måste, av dem som försöker be driva planering i en kommun som har en stor andel av detta bostadsbyggande, tolkas så, att de statliga myndigheerna skall beakta den tidsplan som hör till den dispositionsplan för Järvafältet som har antagits av Stockholms stad och Sollentuna och godkänts av Storstockholms planeringsnämnd. Man måste fatta det så, att statsmyndigheterna skall underlätta genomförandet av denna tidsplan. Vilket stöd har då kommunerna fått av staten? Låt mig först inom parentes nämna att man år 1962 gjorde ett stort nummer av att militärerna snabbt skulle bort från Järvafältet — det framställdes som en stor gåva av regeringen. Militärerna skulle vara borta 1965. Men militärerna är fortfarande inte borta. Herr Norling, som är granne till fältet, vet att skotten fortfarande knallar där. Om allt går väl kommer kanske militärerna att vara borta från Järvafältet vid mitten av nästa år. De kom alltså inte därifrån under 1960-talet. Nu har naturligtvis oro skapats av att regeringen inte ens vill backa upp målsättningen att de 115 000 bostäderna skall byggas under 1970-talet. Intrycket att de inte ens blir klara till 1980 har skapats bl.a. av vad finansministern har sagt vid en uppvaktning. Nu var jag inte närvarande vid uppvaktningen. Jag noterar att herr Norling när han skall skildra det som hände där, eller kommentera andras skildringar, höjer rösten på det sätt som so+ cialdemokrater gärna gör när Järvafältet diskuteras. Men trots det ovett som jag nu kommer att få, tar jag mig friheten att citera vad Aftonbladet skriver: »Regeringen har gjort ett överraskande utspel mot Stockholmsregionen. Det bör ske en ”naturlig dämpning” av storstadsregionen som finansministern uttryckt saken. Därför blir det inga ytterligare statsbidrag och i vissa fall lägre bidrag än utfäst till trafiken i re gionen. —— — Samtidigt kan det nya bostadsområdet på Järva försenas betydligt. Och de människor som redan bor där får vänta på bättre trafikser Vice.» Det är det intryck som herr Sträng har skapat hos Aftonbladet, och det sammanfaller med det intryck han har skapat hos de företrädare för regionen som gjorde uppvaktningen. Jag antar att det inte fördes några stenografiska protokoll och att inte ens herr Norling kan lämna någon ordagrann redogörelse för vad som sades, även om han här framträder med anspråk att kunna göra det. Politiken är emellertid ofta en fråga om vilket intryck man skapar, och här har finansministern hos oberoende parter, av vilka åtminstone inte Aftonbladet kan misstänkas för att vara särskilt illvilligt, skapat intrycket att regeringen inte längre backar upp målsättningen i Länsplanering 67, och det är oroande. Vad innebär de nya linjerna för trafiken? De innebär att tunnelbanan till Kista och Alboda blir ett par år försenad. Det medför naturligtvis antingen en motsvarande försening av bostadsbyggandet, om man skall fasthålla vid de målsättningar som här tidigare har återgivits, eller ett fullständigt hopplöst trafikkaos under de första åren för de människor som skall bo där. Jag har inte tänkt att gå in ytterligare på trafikdiskussionen. Jag vill bara konstatera att finansministern och regeringen har givit intryck av att man står för denna giv. Eftersom jag representerar en annan kommun och en annan valkrets än Stockholms stad skulle jag emellertid vilja fråga hur det kommer sig att kommunikationsministern gör ett så stort nummer av att kommunerna här i regionen inte skulle vara ense. Kommunikationsministern ställer en mängd frågor om siffror. Om det är så att KSL för regionens del skall göra denna avvägning, får man väl hålla sig till de siffror som KSL angivit. Om någon påstår att det föreligger oenighet, får väl den som påstår det i så fall tala om vari denna oenighet skulle bestå. Sollentuna har, såvitt jag vet, inte någon invändning mot detta. Att Stockholms stad inte skulle vara ense med KSL förefaller ganska fantastiskt, eftersom halva KSL ju är Stockholms stads. Skulle då Stockholms stads representanter i KSL sitta och gå med på någonting som Stockholms stad inte går med på? Det är helt otroligt. Vi har ju också här fått besked om vad gatunämnden har sagt vid sitt sammanträde. Men jag vill understryka: Det är den som påstår att inte KSL är representativt härvidlag, som i så fall får lov att framlägga uppgifter till stöd därför. Inte vi som utgår ifrån KSL:s hållning. Vad beträffar övriga finansieringsfrågor — denna interpellation gäller ju inte bara trafik utan frågan om regeringen vill medverka till att finansiella förutsättningar skapas för fullföljande av bostadsbyggnadsprogrammet — är det ju också annat än trafik. Det är klart att just vad beträffar Järvafältet uppstår mycket stora låneproblem. Planeringen för Järvafältet utgår från en kalkyl som på sikt skall gå ihop, så att de som bor där skall betala exploateringen. Men det dröjer länge innan det sker — det blir någon gång vid sekelskiftet. Till dess kommer det naturligtvis att fordras stora investeringar. Investeringar har redan gjorts av de berörda kommunerna i form av markinköp som inte var alltför billigt. Det krävs också andra investeringar som ofta kommer på ett ganska tidigt stadium. Därtill kommer sedan att även driften av samhällsdelarna kommer att ge ett underskott bl.a. beroende på att kommunalskatten till inflyttnings kommunen inte betalas in förrän flera år efteråt, medan man däremot måste ge service redan från första dagen. Det är helt otänkbart att Sollentunas 35 000 invånare skulle kunna stå för investeringarna och driftunderskottet för det ungefär dubbla antal invånare som skall komma till Järvafältet. Det väntas bli ett ackumulerat driftunderskott på 308 miljoner kronor innan det börjar bära sig. Skulle Sollentuna svara för det skulle det innebära en skattehöjning på bortåt 10 kronor, och skatten är redan, liksom för flera andra kommuner i Storstockholmsområdet, högre än genomsnittet. Kunde man minska eftersläpningen av kommunalskatten med bara ett år skulle det ackumulerade driftunderskottet gå ned till 150 miljoner kronor i stället för 300 miljoner. Men utredningen om kommunalskatterna har inte lämnat något livstecken ifrån sig under de två år den funnits till. Det allvarliga är att när då kommunen, som vill fullfölja denna planering för att lämna sitt bidrag till lösningen av bostadssituationen, uppvaktar finansministern och frågar om det går att låna till dessa kostnader, blir det även där ett nej. Säga vad man vill om herr Sträng, men han är i varje fall konsekvent. Härav kan jag bara dra den slutsatsen, att regeringen vill att utbyggnadstakten skall sänkas då det gäller Järvafältet. Det är inte nog med att vi nu ligger tio år efter med tanke på löftena 1962, utan man vill ytterligare sänka takten. Vilka blir konsekvenserna? Naturligtvis får vi längre bostadsköer, men det blir också sämre ekonomi. Många investeringar av kommunalteknisk natur måste nämligen göras i början av utbyggnaden, medan man måste vänta längre på motsvarande intäkter. Köpeskillingenför marken skall ju betalas enligt avtalet, och jag antar att staten inte är intresserad av uppskov med betalningen för marken, även om utbyggnaden skjuts på framtiden. Enbart räntorna för marken på Järvafältet innebär i dag för Sollentunas del en skatt på närmare 1 krona per skattekrona. Det blir alltså sämre ekonomi. För det tredje, och det är naturligtvis inte det minst viktiga, blir det sämre bostadsförhållanden för dem som skall bo på Järvafältet under utbyggnadstiden, eftersom man inte har tillräckligt underlag för en utbyggnad av den kommunala servicen. Det gäller inte bara trafik utan en rad olika saker, som herr Strömberg har berört. Det är välkänt, vilket också bekräftats i dagens diskussion, att regeringen över huvud taget inte längre vill tala om de löften som gavs 1962 om att Järvafältet skall byggas ut till 1970. Nu vill man tydligen inte ens hålla fast vid att målet skall vara utbyggnad till 1980. Det är inte utan att jag förstår den suck av besvikelse som avslutar Aftonbladets kommentar till detta. Tidningen skriver att »den aktuella situationen onekligen påminner om den vi upplevde 1966. Stor risk finns också för att den kan få samma politiska effekter.» Men jag vill inte ta ut några sådana effekter i förskott. Jag delar Aftonbladets besvikelse. Den är allmän i Storstockholmsområdet, både hos dem som bor i utflyttningskommuner och hos dem som bor i de kommuner som försöker dra sitt strå till stacken, genom att bygga ut för att avhjälpa bostadsbristen. Det väsentliga för mig i den här debatten hittills är att kommunikationsministern under hela den tid han framträtt här har undvikit att ge ett klart och otvetydigt ja på den fråga som står i interpellationen, vilken han ju haft tillgång till rätt länge — en månad. Det står: »Vill regeringen medverka till att finansiella förutsättningar skapas för fullföljande av bostadsbyggnadsprogrammet i Storstockholmsområdet?» Vill regeringen medverka till det, så att hotande rubbningar och nedgång i bostadsbyggandet inom <:Storstockholmsregionen undvikes? Här talar man om trafiken, men frågan gäller om regeringen över huvud taget vill medverka till att skapa de finansiella förutsättningarna. Eller skall vi nu få uppleva en flykt inte bara från 1962 års löften utan också från 1967 års länsplanering?
Herr talman! Jag börjar faktiskt känna mig som en lärare, det kan inte hjälpas. Nu har alla passerat revy här. Nu har t.o.m. herr Romanus varit uppe och blamerat sig. Jag förstår att herr Romanus inte har några bekymmer i vår hemkommun. Herr Romanus, det kan inte finns bekymmer i den här vägen där, ty Sollentuna ingår inte i fördelningsplanen. Hur skall man kunna ha bekymmer i vår kommun när man inte berörs? Erkänn att det är fullständigt meningslöst att diskutera när man hamnar på den här nivån.

Om vi sedan har olika uppfattningar i sakfrågor hör inte dit, det är en annan sak. Men kände herr Romanus inte till sin egen hemkommun så mycket att han visste att den inte ingår i fördelningsplanen? Det är fantastiskt! Fritt översatt säger han så här: Regeringen vill att bostadsbyggandet skall dras ned i Storstockholmsregionen och vill inte satsa de resurser som behövs. Jag sade följande i min första långa replik: »Statsmakterna har genom överenskommelse med kreditinstituten tryggat finansieringen av det bostadsbyggande som enligt de uppgjorda planerna skall igångsättas i år. Kreditförsörjningen till Storstockholm har fungerat friktionsfritt. Statsmakterna avser att också i fortsättningen genom överenskommelser med kreditgivarna säkra kredittillförseln till bostadsbyggnadssektorn såväl i Storstockholm som i övriga delar av landet.> Till detta skall läggas att när det gäller tunnelbanebyggandet i Stockholm har vi tidigare i dag varit överens om att inga pengar hittills har fattats. Fram till i dag kan vi göra klartecken bakåt när det gäller medel för tunnelbanebyggandet. Ingen har bestritt det. Men ändå kan herr Romanus stå här och säga att regeringen vill skära ner bostadsbyggandet — i ett läge där vi diskuterar trafikfrågorna utifrån frågan huruvida en prioritering har skett eller över huvud taget kommer att ske mellan Stockholms stad och regionen i vad gäller tunnelbanor kontra gator och vägar. Då gör herr Romanus i denna sena timme det påståendet, att regeringen vill skära ned bostadsbyggandet! Nej, det är inte så som man nu i debattens förlängning försöker framställa det. Det är meningslöst att försöka lägga ut flera dimridåer. Dessutom sade herr Romanus — och det gjorde för övrigt fru Nettelbrandt också — att det tycks råda delade meningar om vad som sades vid den aktuella uppvaktningen av KSL inför finansministern och mig. Självfallet kan jag inte nu ord för ord exakt återge vad finansministern eller någon annan sade vid den uppvaktningen. Jag kan inte göra det ordagrant, eftersom vi människor inte fungerar på det sättet att vi minns allt exakt. Men, herr Ahlmark och herr Ullsten, jag kan väl ändå litet bättre redogöra för vad som då sades än de kan göra som inte var med vid uppvaktningen. Jag vill göra det lilla konstaterandet med anledning av herr Romanus” inlägg nyss, där han sade att det tycks råda delade meningar om vad som sagts. Nu slutar jag för denna gång med att på nytt ställa den fråga som vid detta laget börjar förtjäna beteckningen evig: Vilket totalbelopp är Stockholms stad och KSL överens om i prioriteringsfrågan? Tala nu om detta innan vi skils åt! I så fall kommer vi kanske i historiens bok att kunna få godkänt också för denna debatt. Den har då åtminstone givit besked på denna punkt efter fem till sex timmars diskussion. Fru Nettelbrandt och även herr Romanus försökte slingra sig undan med vändningar som belopp hit och belopp dit, totalramar hit och fördelningsramar dit — det har inte med saken att göra. Vad ni vill tala om är bostadssituationen säger ni. Jag vill tala om både bostäder och tilldelning av pengar. Ni vill tala om bostadsbyggande, vilket är viktigt och vilket även jag vill ta upp, men jag vill också gå in på vad som hänt och händer i den aktuella frågan. Jag skall inte upprepa min fråga ännu en gång, ty den börjar nu stå också mig upp i halsen.

Herr talman! För ett tag sedan sade kommunikationsministern något om att man kanske inte borde bygga denna debatt på att försöka missförstå varandra. Nu säger han att också jag, i likhet med herr Ohlin, fru Nettelbrandt, herr Ullsten och herr Ahlmark har blamerat mig, genom att påstå att Sollentuna skulle vara med i fördelnings planen, men det har jag faktiskt inte gjort, vilket kommer att framgå av protokollet. Vad jag sade var att Sollentuna inte hade något att invända mot den prioritering som gjorts i KSL, och Sollentuna ligger faktiskt inom KSL:s område. Det sitter bl.a. Sollentunabor 1 styrelsen för KSL. Att de som sköter Sollentunas affärer på högre eller lägre nivå kan ha något att säga om planer som rör tunnelbanan till Järvafältet kan väl inte förvåna herr Norling. Låt oss emellertid försöka hålla fast vid den målsättning som herr Norling tidigare angav, nämligen att inte anstränga oss för att missförstå varandra. Om nu herr Norling gör ett stort nummer av att det skulle föreligga oenighet, tycker jag att det är underligt att han inte påvisat vari denna oenighet består. Vi andra har nöjt oss med att hänvisa till det beslut som KSL fattat, och det är ju KSL som har hand om dessa frågor. Men är det en oenighet får väl herr Norling tala om vari den består. Sedan säger herr Norling: Jo, regeringen vill visst vara med om att man skall bygga bostäder i Storstockholmsområdet, kanske inte i takt med 1962 års löfte, som han fortfarande inte alls kommenterar, men möjligtvis i takt med målsättningen i Länsplanering 67. Ja, men när man tar upp de konkreta finansieringsproblem, som då uppstår, säger ju herr Sträng nej.

Herr talman! Jag vill gärna hålla med statsrådet Norling om att det blir föga meningsfyllt att debattera om man, när någon gör sig skyldig till en oavsiktlig felsägning och sedan korrigerar denna, fortsätter debatten som om felsägningen i själva verket inte hade gjorts. Därigenom kommer vi aldrig till punkt, och det är väl just vad som i stor utsträckning har förekommit i denna de batt. Jag är fullkomligt övertygad om att jag har sagt att av vad som hittills framkommit från vägverkets bedömande har man anledning att dra de och de slutsatserna. Men det är möjligt att jag någon gång litet för slarvigt har talat om vägverkets beslut. Och jag säger än en gång att det har i så fall icke varit avsikten. Då hoppas jag att herr Norling inte än en gång talar som om jag avsåg ett slutgiltigt beslut av vägverket. Statsrådet Norling kopplar dessutom detta mitt uttalande om vägverkets beslut till den 3 oktober. Jag är helt övertygad om att jag flera gånger talade om KSL-beslutet av den 3 oktober. Jag tror att det vore värdefullt om herr Norling läste detta beslut. Det finns tillgängligt, och jag utgår ifrån att det har lästs ingående. Där finns på ett flertal sidor utvecklat de uppfattningar och de siffror man enat sig kring. Jag förutsätter att de kommunalmän som är medlemmar i KSL har skaffat sig de återförsäkringar som de ansett sig behöva för att kunna fatta ett sådant beslut. Det är dessutom ett faktum att konsekvensen av de ställningstaganden som olika statliga myndigheter hittills har gjort — jag inkluderar då självfallet länsstyrelsen — blir sådana att bostadsbyggnadsprogrammet måste strypas. Remisstiden för vägverkets överarbetade förslag till fördelningsplan har inte gått ut än, sade statsrådet Norling. Jag håller med om det; jag har inte sagt något annat. Men vad vill herr Norling säga med detta konstaterande? Skall vi inte föra någon debatt om dessa frågor, förrän remisstiden har gått ut? Är det avsikten med statsrådets påpekande? Skall vi vänta med debatten så länge att det inte finns någon möjlighet att från det här husets sida utöva någon påverkan på dem som skall skriva remissyttrandena? Vad är avsiken? Jag förstår uppriktigt sagt inte detta.

Jag förutsätter att innehållet är korrekt återgivet; det stämmer med de informationer jag har fått. En del av de frågor vi talat om finns här ytterligare utvecklade, och jag hoppas att herr Norling vill ta del av det ta papper.

Herr talman! Jag tänker faktiskt avstå från att återigen göra de nyanseringar som jag försökte göra i mitt förra anförande. Men vi kan inte hålla på med detta hur länge som helst, om inte herr Norling ändå vill uppfatta vad det är man säger i dessa frågor. Jag tänker emellertid ta upp en annan fråga, om jag nu hörde rätt. Var det så att herr Norling sade att den omständigheten att KSL är enigt är i och för sig inte så intressant, utan vad herr Norling är intresserad av är hur Stockholms stad ställer sig. Är det riktigt uppfattat? Men herr Norling har sig väl ändå bekant att Stockholms stad är mycket rikt representerad i KSL och att det är mycket tunga stockholmsstadspersoner som sitter i KSL:s styrelse? Och om vi nu skall tala om anklagelser, så är det väl från statsrådets sida fråga om en anklagelse mot dessa KSL-politiker att de inte har haft förståndet att i Stockholm återförsäkra sig, innan beslut fattats. Härtill kommer vad jag har sagt betydligt tidigare i debatten — jag tvingas upprepa det — att gatunämnden i Stockholms stad denna vecka har beslutat att ansluta sig till den linje som KSL tidigare har stannat för. Vad är det då vi diskuterar — vad är det herr Norling frågar efter? Jag måste säga att det är en fullständig gåta — efter sådana upplysningar. Jag föreställer mig att statsrådet Norling har gjort sig underrättad om gatunämndens beslut, och den information som lämnades ge nom pressurklippet var väl inte heller helt ointressant i sammanhanget.
Herr talman! Jag håller med fru Nettelbrandt om att det är konstigt att i stort sett samma personer inom två juridiskt sett från varandra helt skilda församlingar inte kan komma överens. Jag tycker det är förvånande.
Herr talman! Det enda som kan försvara statsrådet Norlings utläggningar på denna punkt är att statsrådet Norling inte alls var med i politiken vid den tidpunkt när överenskommelserna om samordning av dessa frågor i Storstockholmsområdet en gång träffades. Det är dessa överenskommelser som ligger till grund för detta alldeles speciella organ. Det är klart att det kan uppkomma kompetenskonflikter av detta slag, men alternativet är att vara kvar i det tidigare läget när vi över huvud taget inte hade någon möjlighet att få trafikförsörjningsfrågorna inom Storstockholmsområdet behandlade på ett vettigt sätt. Var och en av kommunerna — som var beroende av varandra — kunde fatta motstridiga beslut, och där satt man. Den enda förklaringen till statsrådet Norlings agerande — och det är mitt sista ord här i debatten alldeles oavsett vad herr Norling kommer att säga — är att herr Norling måste vara fullständigt omedveten om bakgrunden till den viktiga händelse som föranledde inrättandet av detta speciella samordnande organ.
Herr talman! Eftersom fru Nettelbrandt sagt att hon inte tänker åter komma i debatten så skall jag inte gå in i någon polemik. Jag vill dock framhålla, som jag förut nämnde, att fördelningsplanen utgöres av en uppställning av ett antal städer. Stockholm är med som en av städerna, och allra längst ned står KSL. Så enkelt är det; städerna är alltså uppräknade och sedan kommer KSL med helt egen ekonomi som en egen juridisk person. Här behöver man ingen historieskrivning bakåt, utan i fördelningsplanen ser det ut på det här sättet, fru Nettelbrandt. Detta var bakgrunden till mitt förra inlägg i denna fråga. Eftersom detta inlägg kommer att bli min sista replik i detta ärende vill jag ännu en gång ställa frågan: Vilket totalbelopp har staden och KSL kommit överens om i prioriteringen? Nu har ni antytt det så många gånger i eftermiddag, att jag tycker att vanlig anständighet fordrar att ni nämner beloppet. Det är pinsamt för er alla om ni avslutar debatten utan ett sådant besked.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat mig dels om jag är beredd att under höstriksdagen framlägga förslag till permanent talpedagogutbildning, dels om jag är beredd att uttala mig för att talpedagogutbildningen bör anordnas i lärarhögskolornas verksamhet. Utbildning av talpedagoger med sikte på specialundervisningens behov bedrivs, som herr Wennerfors konstaterat, vid lärarhögskolornas speciallärarlinjer. Utbildning av logopeder, d. v. s. personer som ägnar sig åt en mer medicinskt inriktad talterapeutisk verksamhet, bedrivs sedan flera år i Karolinska institutets regi. Vad angår utbildningen av den kategori av talpedagoger som herr Wennerfors fråga avser, nämligen s.k. logonomer med uppgift att bl.a. hindra uppkomst av röstoch talrubbningar samt utveckla förmågan att uttrycka sig i tal, föreligger förslag från 1965 års musikutbildningskommitté. Behovet av en utbildning för denna kategori talpedagoger har vitsordats i remissyttrandena över kommitténs förslag, medan många invändningar gjorts beträffande framför allt den föreslagna organisatoriska utformningen av utbildningen. Beredningen av kommitténs förslag pågår, och jag är inte. beredd att göra några förhandsuttalanden om ställningstagandena till detta.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret, som ju i. antal rader räknat är mycket kort. Tyvärr berättar också flertalet rader om saker som vi redan känner till, och det är egentligen. bara på de allra sista raderna man finner något av större intresse. Innan jag utvecklar denna fråga vidare vill jag därför ställa ytterligare några frågor, som statsrådet kanske vill fundera på litet. | Statsrådet utvecklar ingen vare sig positiv eller negativ inställning till förslaget att vidta åtgärder på detta ormråde — om jag inte skall uppfatta det skrivna så att den pågående beredningen av ärendet innebär att statsrådet är positivt inställd och vill göra något åt denna sak. Jag förmodar att jag får uppfatta det skrivna på det sättet. Min andra fråga, som är väsentligare, gäller när det i så fall kommer att hända något. Statsrådet säger att beredningen av kommitténs förslag pågår, men jag har anledning fråga om det kommer att framläggas något förslag för riksdagen i januari eller i februari, under vårriksdagen eller under höstriksdagen eller vid 1971 års riksdag. Det vore angeläget att få veta detta. Första gången jag aktualiserade denna fråga var 1965 i en enkel fråga till statsrådet Edenman. Också då fick jag en redogörelse för de möjligheter som då fanns och som fortfarande finns — därutöver ingenting. Jag undrade då huruvida statsrådet tänkte vidtaga några åtgärder. Jag föreslog också en del sådana. Sedan dess har en utredning arbetat med denna fråga. Uppdraget : gick till 1965 års musikutbildningskommitté, vilket i och för sig var ganska märkligt. Utredningen blev klar hösten 1968, alltså för över ett år sedan, och sedan dess har ingenting skett. Jag motionerade i frågan 1968 och fick då ett besked i positiv anda från statsutskottet, som meddelade att ärendet behandlas i berörda centrala ämbetsverk, dels i universitetskanslersämn betet, dels i skolöverstyrelsen. Med det lät jag mig alltså nöja. Nu har jag återkommit med en interpellation, och herr statsrådet kan inte säga att jag utvecklat något slags tjatteknik när det gäller frågan om utbildning av talpedagoger, utan jag har låtit mig nöja med de positiva svar jag har fått. " I dag får jag ett svar som jag är tveksam om hur jag skall tolka. Frågan är hur man skall göra i fortsättningen för alt vi skall få något förslag på riksdagens bord beträffande talpedagogerna, Det är faktiskt rätt många som väntar på att någonting skäll hända. Det är organisationerna inom detta område, Svenska sångoch talpedagogförbundet, Talfrämjandet och en del andra organisationer. Dessutom är det vuxenutbildningsorganisationerna, d.v.s. folkbildningsorganisationerna, som saknar utbildat folk. Inte minst inom skolans område såknar man också lärare som är utbildade i talteknik och muntlig framställning: Vidare finns många enskilda företagare, som märker att de måste ge de unga aspiranter som kommer in i företagen utbildning i muntlig framställning. Det har alltså inte det reguljära skolväsendet gjort. ' Nu finns anledning att se litet mera optimistiskt på detta senare med tanke på vad som står att läsa i den nya läro planen. Men, som sagt, ingenting kan göras riktigt grundligt och ordentligt förrän vi har fått utbildade talpedagoger. Jag hoppas få ett positivt svar av herr statsrådet beträffande tidpunkten.
Herr talman! Jag vill gärna erkänna att svaret inte innehåller några stora nyheter. Det innebär emellertid inte att det inte finns en positiv vilja att vidta åtgärder. Man må beklaga det eller ej, men detta problem ingår i ett stort komplex, musikutbildningen. Därmed är denna delfråga också beroende av när ett förslag kan läggas fram i den större frågan. Det är tyvärr ett mycket stort problem som måste vägas in med hänsyn till ekonomiska och andra faktorer. Om jag i dag skulle lämna besked i frågan skulle det väl uppfattas som en mycket stor nyhet, men jag är inte i den situationen att jag kan göra det, hur gärna jag än vill tillmötesgå herr Wennerfors. Det enda positiva jag kan säga är — som herr "Wennerfors förstår med hänsyn till min egen röst — att detta är ett område som jag känner varmt för och där jag väl inser behovet och bristerna. Det är det mest positiva jag kan säga i dag.
Herr talman! Detta är litet pinsamt detta; här talar jag ju mest om en delfråga och jag påvisar hur länge vi har fått vänta på att få den frågan löst. Nu lägger herr statsrådet orden i munnen på mig och talar om vilket stort problemkomplex det är som utbildningsdepartementet, underförstått, inte har gjort någonting åt — alltså varken förutvarande statsrådet Edenman eller förutvarande statsrådet Palme i utbildningsdepartementet. Nu har vi fått ett nytt statsråd, och jag hade hoppats få veta avsevärt mera positiva ting. Det är alltså ett stort problemkomplex, det instämmer jag verkligen i, herr statsråd, där det inte har skett någonting. Jag blev litet förvånad över att jag inte — när det är så pass stort och har försummats så mycket — kunde få ett klarare besked beträffande tidpunkten. Jag uppfattar detta, när jag nu går ifrån vårt lilla replikskifte, så att vi inte kan vänta något förslag på riksdagens bord under 1970 års riksdag. Jag vet inte heller vad som kommer att ske under 1971. Måste jag så småningom börja med den teknik som vissa riksdagsmän utvecklar, nämligen uttjatningstekniken?
Herr talman! Jag vet inte vilka riksdagsmän herr Wennerfors avser som använder den tekniken, och jag skall inte heller forska i det närmare. Jag vill bara säga att musikutbildningen tyvärr fått vänta ända sedan 1940-talet, och därför skall man kanske inte bryta ut just denna delfråga. Vi bör i stället säga att vi har många angelägna problem i samhället som vi vill lösa. Vi har nu kommit en lång bit på vägen, och därför är kanske tidpunkten för herr Wennerfors klagan inte den alldeles rätta. I stället för att tillgripa tjatmetoden skulle jag vilja ge herr Wennerfors ett helt annat råd. Förutsättningen för att vi skall klara denna reform och en rad andra reformer är att vårt samhälle har resurser. Detta blir det i sista hand avgörande. För att underlätta genomförandet av den föreslagna reformen skulle herr Wennerfors kunna stödja den högskattepolitik, som moderata samlingspartiet annars så häftigt kritiserar. Stöd våra skatteförslag här i kammaren nästa år, så finns det en chans att vi kan genomföra en del angelägna reformer av just det här slaget!
Herr talman! Om detta nu var statsrådets sista besked, konstaterar jag att han vill göra denna interpellationsdebatt till en skattepolitisk debatt. Jag får alltså nöja mig med att inte ha fått veta huruvida vi åren 1970 eller 1971 har resurser. Statsrådet vill således göra hela interpellationen till en resursfråga. Vi har tydligen inte resurser 1970 — det kan jag nu förstå, eftersom herr statsrådet för över debatten på det planet — och således får vi titta i kikaren efter resurserna. Vi kan inte få något besked om när det möjligen finns resurser för hela detta komplex som varit försummat så länge. Jag beklagar detta.
Herr talman! Eftersom detta är en resursfråga har jag påmint om att en statsverksproposition kommer att framläggas i början på nästa år och att vi då kan diskutera sådana här problem på basis av vad regeringen för sin del föreslår. Jag kan självfallet inte i dag tala om, vad statsverkspropositionen på olika punkter innehåller.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig om vilken form av läromedelsgranskning som förekommer beträffande undervisningsmateriel som framställs av Sveriges Radio och används i skolradioundervisningen. Trycksaker till Sveriges Radios skolprogram granskas av statens läroboksnämnd endast om de är läroboksersättande. levision gäller samma regler som för programverksamheten i övrigt. Ingen myndighet eller annat allmänt organ får enligt radiolagen i förväg granska programmen. I enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Radio angående rundradions programverksamhet utformas emellertid skolprogrammen i radio och television av Sveriges Radio i nära samarbete med skolöverstyrelsen.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet och chefen för utbildningsdepartementet för svaret på min interpellation, och jag vill också gärna hälsa statsrådet välkommen hem efter besöket i USA. Tyvärr måste jag säga att jag inte är tillfredsställd med det besked jag fått. Svaret innebär, om jag tolkar det rätt, att någon granskning inte alls förekommer utom i de enstaka fall 'då viss trycksak betraktas som läroboksersättande. Och det tycks, enligt de uppgifter jag fått, vara högst sällan som Sveriges Radio bedömmer en trycksak på det sättet. Vad ligger för övrigt, herr utbildningsminister, i begreppet läroboksersättande? Det pågår inom skolan en utveckling där läroboken i stor utsträckning ersätts av annan materiel som fyller samma uppgift som läroboken gjort tidigare. Begreppet läroboksersättande är därför synnerligen oklart, och jag vill gärna fråga utbildningsministern vad som är kriteriet för att undervisningsmateriel skall falla under begreppet läroboksersättande. Svaret synes mig också innehålla en motsägelse, när utbildningsministern understryker att ingen myndighet eller annat allmänt organ enligt radiolagen får i förväg granska programmen, men samtidigt framhåller att skolprogrammen i radio och TV utformas i samar bete mellan skolöverstyrelsen och Sveriges Radio. Om detta sista är riktigt — och det får jag väl förutsätta — borde det väl i första hand innebära att skolöverstyrelsen i förväg får ta del av programmen och även göra de erinringar som dess representanter finner motiverade. Ett »nära samarbete», som utbildningsministern uttrycker det, kan väl knappast åstadkommas under andra förutsättningar. Då faller ju första delen av svaret på den här punkten, tycker jag. Men sker detta, bär ju också skolöverstyrelsen ett visst ansvar, låt vara kanske inte juridiskt, för det som förekommer i skolprogrammen i radio och television. Herr talman! Det förefaller mig egendomligt om skolöverstyrelsen har :samarbetat, t. 0. m. nära samarbetat, med Sveriges Radio vid t.ex. utformningen av Multi-69-programmet — ett program fyllt av svordomar och som föranlett protestskrivelse från bl a. lärarkollegiet i Umeå södra rektorsområde både till chefen för skol-TV och till skolöverstyrelsen! Jag har också svårt att föreställa mig att SÖ varit med om utformningen av den bok i sexualkunskap för femte och sjätte årskurserna som under titeln »Vad är det som händer?» utgivits av Sveriges Radio och som bl.a. är avsedd för användning vid skolradions undervisning i sexualkunskap. Har det varit nära samarbete, måste det enligt min mening betecknas som synnerligen anmärkningsvärt. Boken — man får väl kalla den så — har av någon anledning tydligen inte ansetts vara läroboksersättande och därför inte blivit föremål för granskning av statens läroboksnämnd. Den aktuella boken har utan tvivel förtjänster, det vill jag gärna framhålla, men den fyller inte, såvitt jag kan bedöma, de krav som ställs på en objektiv undervisning, och den tar icke tillräcklig hänsyn till att eleverna kommer från olika miljöer med helt olika syn på de frågor som behandlas i boken. Längst går man när man i boken säger att självtillfredsställelse är något helt normalt och naturligt. Ett annat förhållande skulle alltså vara onaturligt och onormalt! Att man kan framföra sådana synpunkter i en bok som skall användas i skolan finner jag närmast upprörande. Den undervisning som på detta sätt ges i boken stämmer inte med de anvisningar som läroplanen lämnar och ännu mindre med den gällande handledningen i sexualundervisning som läroplanen hänvisar till. Det är framför allt bokens snäva inriktning på könslivets biologi och hygien som är det mest anmärkningsvärda. Etiken har inte fått det utrymme som läroplanen förutsätter. Under sådana förhållanden, herr statsråd, förefaller det mig egendomligt om skolöverstyrelsen samverkat med Sveriges Radio vid utformningen av ifrågavarande bok. Jag vill på den punkten ställa en direkt fråga till utbildningsministern: Har utformningen av boken »Vad är det som händer?» — som ju är avsedd att användas i skolprogram i radio och TV — ägt rum i nära samarbete mellan Sveriges Radio och skolöverstyrelsen? Om så inte är fallet, strider då förfarandet i detta fall mot den överenskommelse mellan staten och Sveriges Radio som utbildningsministern åberopat? Enligt min mening är detta viktiga frågor beträffande fördelningen av ansvaret för innehållet i skolprogrammen i radio och TV, och jag är därför mycket angelägen att få klara besked. Herr talman! Jag ber att få återkomma sedan utbildningsministern svarat på de frågor som jag har ställt.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal ställde några frågor i sitt inlägg som jag skall försöka besvara. Bland annat frågade han vad som menas med uttrycket »läroboksersättande», och jag kan kanske svara enklast genom att nämna några exempel. Som läroboksersättande räknas språkkurserna i engelska för mellanstadiet och i franska och tyska för högstadiet. Kursböckerna har alltså skickats in till och godkänts av läroboksnämnden. Herr Westberg vill inläsa en motsättning mellan å ena sidan samrådet mellan skolöverstyrelsen och Sveriges Radio, som jag har pekat på, och å andra sidan principen att man inte får ha förhandsgranskning, som jag samtidigt har åberopat. Jag vill understryka att det inte rör sig om granskning av det färdiga programmet utan om samråd på ett tidigare stadium. Det första av de enskilda fall som herr Westberg i Ljusdal drog upp har anmälts till radionämnden och kommer, efter vad jag känner till, att behandlas inom de närmaste dagarna; jag känner mig därför förhindrad att nu diskutera det. Beträffande det andra fallet ber jag att få hänvisa till vad generaldirektör Orring svarade i den frågan den 15 oktober i år. Principiellt vill jag emellertid framhålla följande beträffande hela denna frågeställning, I 10 § i avtalet mellan staten och Sveriges - Radio slås samrådsförfarandet mellan å ena sidan Sveriges Radio och å andra sidan skolöverstyrelsen och universitetskanslersämbetet fast. Enligt de uppgifter jag har fått bedrivs ett sådant nära samarbete — särskild personal finns avdelad inom skolöverstyrelsen för den uppgiften. Det andra led som kan komma in är en hänvändelse till radionämnden, om trots detta förfarande något programinslag enligt någon persons uppfattning är olämpligt. Detta är alltså vad som har hänt i ett av de fall som herr Westberg i Ljusdal har åberopat. Vad herr Westberg förutom dessa garantier skulle vilja ha är ytterligare en nämnd eller, om jag förstod honom rätt, en totalgranskning av skolöverstyrelsen så att varje inslag granskades.

Jag anser att det är en riktig princip, också när det gäller skolradio och TV sändningar.

Vem skall i själva verket stå ansvarig för den produkt som kommer att sändas? Jag tror — även om jag förstår herr Westbergs parallell — att organisationen i så fall skulle bli tungrodd och innehålla en hel del principiella betänkligheter. Jag ser mig därför nödsakad att vidhålla den uppfattning som både mina företrädare och jag själv gett uttryck för.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för de kommentarer han nu gjort. Svaren på de frågor jag ställde är emellertid inte helt uttömmande. Jag framställde en bestämd fråga, om det har varit ett nära samarbete mellan skolradion och skolöverstyrelsen vid framställningen av boken »Vad är det som händer?» Jag fick inte något direkt svar; utbildningsministern hänvisade till vad generaldirektör Orring skulle ha sagt i något sammanhang men återgav inte innehållet. Det kommer alltså inte att framgå av riksdagsprotokollet vad utbildningsministern ville svara på denna punkt. Jag ber därför att få ställa frågan på nytt och är tacksam om utbildningsministern ville svara med egna ord eller citera vad generaldirektör Orring har sagt, så att det klart framgår vad svaret inrymmer. På frågan om vilket materiel som är läroboksersättande fick jag veta att det var några kursböcker i språk, engelska, franska och tyska. Det är enligt min mening en mycket snäv tolkning av begreppet läroboksersättande. Jag tror att varken utbildningsministern eller någon annan kan hävda att begreppet täcks genom det som utbildningsministern här anförde. Vi är ju inne i en utveckling, där begreppet läroboksersättande får en mycket vidare ram. Därför är jag angelägen om att begreppet reds ut ordentligt, så att det står klart vad som skall betecknas läroboksersättande. Följer man den linjen, måste man bestämt veta vad det är som inbegripes i begreppet. Vidare säger utbildningsministern vad gäller samarbetet mellan skolradion och skolöverstyrelsen att programmen inte granskas när de är färdiga, utan samrådet sker på ett tidigare stadium. Jag anser inte att det väsentliga i sammanhanget är när samrådet sker eller när skolöverstyrelsen kopplas in. Vad jag anser väsentligt är att någon ser över att vad som framförs verkligen håller sig inom läroplanens ram och inom de anvisningar som är utfärdade. Den undervisning som skall bedrivas i skolorna, i synnerhet då undervisning via radio och TV med större slagkraft än någon annan undervisning, måste hålla sig inom de bestämda ramarna. Utbildningsministern framhåller vidare att om man är missnöjd med något program, så har man möjligheter att vända sig till radionämnden. Visst har man det, herr utbildningsminister, men då är skadan redan skedd. Då har ju programmet redan gått ut och nått alla våra barn i skolorna och i hemmen. Om man kastar in jästen efteråt genom att klaga, avhjälper ju inte detta verkningarna av den undervisning som redan har getts. Vidare sade utbildningsministern, att man inte kan granska varje program. Nej, det har jag heller aldrig menat. Om man i ett program i radio eller TV skall undervisa t.ex. om hur ångmaskin fungerar, tror jag inte att det är nödvändigt att göra någon större granskning i förväg. Men vid mycket kontroversiella frågor eller då känsliga områden behandlas, där människornas meningar går starkt isär, och med elever som kommer från olika sorters hem, där man har skilda meningar om dessa ting, borde man vara noga med att se till att sådana kontroversiella synpunkter inte framförs som dem jag här har exemplifierat. Såvitt jag kan förstå — om jag alltså har läst referatet från skol-TV-chefens svar till lärarna rätt — var inte ens skol-TV-chefen införstådd med vad som skulle förekomma i Multi-69-programmet. Då tycks det mig som om inte ens samarbetet inom skolradion fungerar tillfredsställande, än mindre då samarbetet med Sö. Han har i ett brev till lärarna i Umeå förklarat, att han med uppriktigt beklagande instämmer i den kritik som riktats mot programmet, och han har medgivit att detta inte varit lämpligt för skolans alla stadier. Och ändå anser man det som lämpligt, och man framför det såsom lämpligt för alla stadier i skolan — trots att chefen för skolradion och TV anser det olämpligt! Skall sådant få förekomma? Skol-TV-chefen upplyste också om att relativt få program testas i klass innan de sänds i radio eller TV. Skolprogrammen i radio och TV når ut till klassrum och hem i hela vårt land och har en så stor genomslagskraft, att det måste framstå som utomordentligt angelä get att de hålls inom läroplanens ram och att de som gör dem följer de anvisningar som gäller för undervisningen i övrigt. Det måste föreligga någon allvarlig brist när lärarna har anledning konstaiera att skolradio och TV saboterar deras undervisning — så uttryckte man sig nämligen i brev till skolradion och skolöverstyrelsen. Det måste också anses vara helt otillfredsställande att extrema åsikter som inte kan föras ut till eleverna via läroböckerna, därför att vi på det området har en fungerande granskningsnämnd, kan framföras >bakvägen> — via radio och TV — och t.o.m. på ett vida mer slagkraftigt sätt än genom den vanliga undervisningen. Och detta sker utan att också andra meningar får komma till uttryck. Behovet av en annan ordning — t.ex. genom att bereda skolöverstyrelsen större möjligheter att påverka utformningen av programmen eller genom tillskapandet av ett särskilt granskningseller referensorgan även när det gäller den undervisningsmateriel och de program som framförs i skolradio och TV — synes väl dokumenterat. Jag vill därför vädja till utbildningsministern att vidta åtgärder för åstadkommande av bättre förhållanden när det gäller skolprogrammen i radio och television.
Herr talman! Jag tvingas ännu en gång understryka att Sveriges Radio enligt gällande avtal ensamt ansvarar för alla sändningar, både när det gäller den allmänna programverksamheten och när det gäller skolradion. Det är därför omöjligt för mig att gå in på de enskilda detaljer som herr Westberg i Ljusdal här tagit upp. Jag hänvisade tidigare till en artikel av Jonas Orring i Svenska Dagbladet, och jag trodde det skulle räcka. Men jag begår väl ingen oförrätt om jag för ordningens skull citerar till kammarens protokoll vad skolöverstyrelsens chef där skrev: »Sö fick för yttrande ta del av vissa delar av Sveriges Radios textmaterial innan det gavs ut. Synpunkter på materialet, som därvid framfördes, har beaktats av Sveriges Radio, och textmaterialet kan därför vad avser den elementära upplysningen i fråga om preventivmedel sägas överensstämma med den principiella uppfattning Sö har om vad som kan tas med i undervisningen för ifrågavarande åldersstadium.

Däremot skulle vi genom tillsättande av en sådan nämnd bryta möt hela den princip som är grundläggande för avtalet med Sveriges Radio. Vad vi hoppas är i stället att den organisation som redan finns, nämligen radionämnden, skall vidta åtgärder i de fall då överträdelse sker. Själva vetskapen om förekomsten av detta organ leder självfallet till att de tjänstemän vare sig de finns på Sveriges Radio eller på skolöverstyrelsen — som har att handlägga dessa frågor gör det med' bästa omdöme. Det gäller för: övrigt de risker för övertramp eller: felbedömningar som herr Westberg här åberopar. Detta är något som i så fall drabbar hela radiooch TV-verksamheten. Som bekant ser våra baärn inte 'bara på skolradioprogrammen utan tillhör våra mest ivriga tittare och lyssnare även i fråga om den övriga verk samheten. Menar herr Westberg att vi även där skulle tillsätta något slags extranämnd? Det blir rimligen konsekvensen av hans anförande. Jag vill än en gång understryka att det fall som herr Westberg mest talat om kommer att prövas av radionämnden inom de närmaste dagarna. Detta visar att den reaktion som man har efterlyst har kommit till stånd, och det ansvariga organet kommer att ta ställning till frågan, om ifrågavarande program har innehållit oriktiga inslag. Om ett sådant utslag kommer utgår jag ifrån att det blir vägledande för den förtsatta programverksamheten.

Herr talman! Detta ärende drar tyvärr ut på tiden, men jag anser att det gäller så utomordentligt viktiga frågor att jag finner anledning återkomma. Jag ställde frågan huruvida det förekommit . nära samarbete mellan skolöverstyrelsen och skolradion om framställningen av boken »Vad är det som händer?».

Då menar jag att man inte kan hänvisa bara till den ena utan att ta upp problematiken kring den andra — eljest förenklar man problemet alltför mycket. I anledning av min direkta fråga får jag nu veta att generaldirektör Orring har sagt att det i fråga om vissa delar i programverksamheten har förekommit samråd — observera, herr utbildnings minister: i vissa delar! Han exemplifierade vilka delar det gäller och nämnde undervisningen om preventivmedel i dessa årskurser. Denna undervisning skall enligt läroplanen ges först på högstadiet. Att det har förekommit samarbete på den punkten är jag fullt medveten om, men på de punkter som jag här har betecknat såsom ytterligt kontroversiella har det såvitt jag förstår inte förekommit något nära samarbete. Min fråga till utbildningsministern står alltså kvar. Det har inte förekommit samråd i det fall som jag har nämnt. Strider ett sådant förfarande mot överenskommelsen mellan staten och Sveriges Radio? Det är en fråga som jag tycker kräver ett svar. Sedan får vi höra att det skulle vara svårt att tillsätta en ny nämnd och att det skulle bli en stor och tungrodd apparat med tanke på hur många som är involverade i bedömningen. Då vill jag hänvisa till att jag har sagt att man kan tänka sig en bättre utformning av det samråd som skall äga rum mellan skolöverstyrelsen och Sveriges Radio. Man behöver alltså inte nödvändigtvis skapa ett nytt granskningseller referensorgan i form av en ny nämnd, utan man kan bygga ut samarbetet SR och SÖ så att det fungerar — vilket det enligt min mening inte har gjort i detta fall. Utbildningsministern undrar om jag menar att det bör införas något granskningsförfarande över hela fältet beträffande alla program i radio och TV, om det inte skulle räcka med radionämndens efterhandsgranskning. Nej, herr utbildningsminister, så får man ändå inte resonera. På skolområdet har vi en läroplan med strikta anvisningar att rätta oss efter. Där framgår det klart vad undervisningen skall inrymma och hur den skall framföras. Detta gäller väl ändå någonting helt annat än en granskning av all övrig programverksamhet i radio och TV.
Herr talman! Bara några kortfattade kommentarer till herr Westbergs senaste inlägg! Herr Westberg sade att vi nu har fått reda på vad generaldirektören har sagt. Jag ber att få understryka att det stod i en artikel i Svenska Dagbladet den 15 oktober. Med tanke på det intresse som herr Westberg i övrigt har ägnat denna fråga kunde man ha väntat att han skulle ha läst artikeln före denna diskussion, så hade vi kanske sluppit detta inslag. = | Jag upprepar att jag är förvånad över herr Westbergs fråga, som jag har försökt vänligt avböja, jag tror tre gånger, nämligen om det nu aktuella fallet strider mot överenskommelsen och om tillräckligt samråd med skolöverstyrelsen inte har förekommit. Jag vet inte hur många gånger jag själv under den korta tid jag har varit utbildningsminister och ännu mindre hur många gånger 'mina företrädare har försökt förklara i detna kammare, att vi icke kan och icke får svara på denna typ av frågor. Detta vore för min del att föregripa den prövning som skall ske i radionämnden inom några dagar. Hur skulle det se ut om det ansvariga statsrådet :påtog sig uppgiften att föregripa den granskning som i lag är ålagd radionämnden? Menar verkligen herr Westberg: att det är vad jag skall göra från denna talarstol? Jag ber att få läsa upp vad Göteborgsposten, en välkänd borgerlig tidning, skrev för en tid sedan just i denna fråga: »Men även i sådana fall är det närmast genant att riksdagsmännen inte vill eller kan lära sig att Sveriges Radio ensam ansvarar för sändningarna i radio och TV. Lite eftertanke borde dessutom få dem att inse att detta är en rimlig ordning. Orimligt skulle det däremot vara om Sveriges Radio ständigt utsattes för korrigeringar allt efter politikernas önskan.» . Herr Westberg, jag kan inte svara på frågan, jag vill inte och bör inte göra

Herr talman! Jag ber om överseende ifall jag har svårt att fatta vad herr statsrådet säger, men jag kan inte finna annat än att vi här talar om två olika saker. Utbildningsministern talar om den efterhandsgranskning som skall ske via radionämnden. Jag anser att den är värdefull och vi är överens om att utbildningsministern självklart inte kan säga någonting i förväg beträffande den. Det har jag förstått, och på den punkten behöver jag därför ingen ytterligare undervisning. Den andra delen av problemställningen gäller emellertid tolkningen av avtalet mellan Sveriges Radio och staten. Skall den tolkningen också utföras av radionämnden? : Jag trodde att regeringens representant skulle kunna säga någonting om den saken. Enligt överenskommelsen skall det ske ett nära samarbete, och det var beträffande tolkningen av denna passus i överenskommelsen som jag ville få veta vilken uppfattning utbildningsministern har. Nu säger utbildningsministern att radionämnden helt avgör även vad som skall falla inom ramen för detta samarbete, och då skall jag inte återkomma på den punkten.

Herr talman! Fru Marklund har ställt vissa frågor till mig beträffande folktandvårdstaxan. Med anledning härav vill jag meddela att regeringen den 28 november i år beslutat att den nuvarande folktandvårdstaxan — som utlöper vid årsskiftet — fr.o.m. den 1 januari 1970 skall gälla med oförändrade belopp. Bakgrunden till detta ställningstagande är att man enligt min mening bör i detta ärende avvakta folktandvårdsutredningens betänkande och den fortsatta behandlingen av tandvårdsfrågorna i anslutning därtill.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

Därmed har konsekvensen dragits av riksdagens avvisande hållning till den i min interpellation åberopade motionen om kostnadsfri ungdomstandvård. Låt mig för tydlighetens skull tillägga att jag för min del inte ansåg de skäl bärande som riksdagen androg för avslag på vår motion. Man borde enligt den mening som förfäktades i motionen mycket väl ha kunnat bryta ut den fråga som avsågs i motionen och fatta beslut i den riktning som där förordades. När riksdagen likväl. fattade beslut om avslag med hänvisning till pågående utredning betraktade jag det som en konsekvens av denna ståndpunkt att inte heller Landstingsförbundets begäran om taxehöjningar bifölls. Jag har ansett det angeläget att göra detta förtydligande, och när jag ändå har ordet vill jag ta tillfället i akt att uttala förhoppningen att den med mycket intresse motsedda utredningen snart måtte redovisa sina resultat. Det förutskickades ju att den skulle vara klar innevarande höst, och jag hoppas därför att förslag om den av så många väntade tandvårdsreformen skall framläggas utan alltför stort dröjsmål. Jag ber att få upprepa mitt tack till socialministern.

Herr talman! Herr Sjönell har frågat om jag har för avsikt att vidta några åtgärder för att häva bristen på utbildade psykoterapeuter. Herr Sjönell tar i sin interpellation först upp frågan om tillgången på läkare i psykiatri. Jag vill med anledning härav erinra om att det nya system för läkarutbildningen som godkändes vid vårriksdagen ger samhället möjligheter att kanalisera de ökande läkarresurserna till: de områden av sjukvården där vårdbehoven är störst. Den plan för fördelningen av våra ökande läkarresurser, som har upprättats i anslutning till det nya läkarutbildningssystemet, innebär en stark prioritering av bl.a. den psykiatriska läkarvården. Enligt av socialstyrelsen gjorda beräkningar, som grundar sig på denna plan, kommer psy kiatrin under tiden t.o.m. år 1975 att tillföras inemot 600 nya läkartjänster. Den nya läkarutbildningen innebär vidare att alla läkare som skall bli specialister eller allmänpraktiker har att inom ramen för den s.k. allmäntjänstgöringen fullgöra en obligatorisk tjänstgöring i bl.a. psykiatrisk vård under tre månader. Detta medför att flertalet av de mer än 6 000 nya läkare, som utexamineras under perioden 1969—1975, kommer att arbeta tre månader inom den psykiatriska vården, varigenom psykiatrin kommer att tillföras i genomsnitt mer än 200 läkare per år under nämnda tidsperiod. Den nya läkarutbildningen innehåller sålunda flera faktorer som kommer att på ett avgörande sätt förbättra läkarsituationen även inom psykiatrin. Vad härefter angår frågan om särskild psykoterapeutisk utbildning sammanhänger denna med läkarutbildningen. För närvarande är det så att det i specialistutbildningen för läkare inte ingår någon särskild utbildning i olika psykoterapeutiska behandlingsmetoder. Den. nyligen inrättade nämnden för läkares vidareutbildning handlägger bl.a. frågan om utformningen av den i vidareutbildningen ingående: s.k. systematiska undervisningen. Det ankommer därvid på nämnden att pröva behovet av att låta undervisning i psykoterapeutiska behandlingsmetoder m.m. ingå i ifrågavarande undervisning. En framställning har gjorts om. att frågan om psykoterapiutbildningen görs till föremål för en särskild utredning. Därvid har framhållits att även andra än läkare, främst psykologer, socionomer och sociologer, borde få specialutbildning i psykoterapi. Framställningen, som handläggs inom utbildningsdepartementet, remissbehandlas för närvarande.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

I interpellationssvarets inledande stycke konkretiserar socialministern interpellationens innehåll med orden att frågan gäller »om jag har för avsikt att vidta några åtgärder för att häva bristen på utbildade psykoterapeuter». Detta är en exakt sammanfattning av hela frågan. Svaret blir ungefär »jaså». Socialministern går över huvud taget inte in på spörsmålet huruvida han har för avsikt att vidta några sådana åtgärder. I stället uppehåller han sig i större delen av interpellationssvaret vid den kommande tillgången på psykiater, d.v.s. läkare. Man får veta att på grund av det för en tid sedan fastställda nya läkarutbildningssystemet kommer psykiatrin under tiden fr.o.m. år 1975 att tillföras nära 600 nya tjänster. Om det sistnämnda år också finns tillgång till erforderligt antal psykiater för att besätta dessa tjänster, är det en annan fråga, och man har goda skäl för antagandet att det inte blir förhållandet. I sammanhanget får man verkligen hoppas att siffran 600 inte är beräknad på samma, jag höll på att säga halsbrytande, sätt som när socialministern i interpellationssvaret anger att under perioden 1969—1975 »>i genomsnitt mer än 200 läkare per år> kommer att tillföras psykiatrin. Som grund för detta påstående tar socialministern det förhållandet att den nya läkarutbildningen föreskriver att de läkare som skall bli specialister och allmänpraktiker bl.a. måste undergå en obligatorisk tjänstgöring i psykiatrisk vård under tre månader. Till detta är att säga att de som börjar denna obligatoriska tjänstgöring icke är utbildade psykiater, utan möjli gen skall bli det, att man inte blir kunnig i psykiatrisk vård på tre månader och att praktikanterna under dessa tre månader inte är någonting annat än lärlingar som tar tid från redan pressade psykiater-lärare. Slutresultat av ifrågavarande = utbildningsnyhet blir snarare under överskådlig tid en försämring av de totala psykiska vårdresurserna än en förbättring. I dag finns det ett oerhört behov av specialister inom de psykiska sjukdomarnas disciplin, men bristen på sådana specialister är notorisk. Som jag påpekade i min interpellation finns det för närvarande cirka 500 läkare i psykiatri, och det beräknade behovet är cirka 2 400. I april i år var nära var fjärde läkartjänst av det i dagens läge helt otillräckliga antalet tjänster vakant och utan vikarie vid de psykiatriska sjukhusen. Detta bör ses mot bakgrunden av att en halv miljon människor i landet beräknas lida av så svåra psykiska störningar att de är allvarligt handikappade i arbetslivet. Trots att så stor del av befolkningen uppvisar psykiska störningar kan bl.a. på grundval av de av mig lapidariskt redovisade siffrorna konstateras att den psykiska hälsooch sjukvården är det mest eftersatta av alla vårdområden. 100 000 människor vårdas varje år på psykiatriska sjukhus och kliniker, 35 000 är förtidspensionerade, och ytterligare ett tusental människor skulle behöva vård men kan inte få det på grund av bristande resurser. Till detta kan läggas att mer än en femtedel av förtidspensionärerna har psykisk sjukdom som huvuddiagnos. | Detta är, herr socialminister, dagsläget, och det är om detta vi talar, åtminstone jag. En katastrofsituation som denna hjälps inte upp av några approximativa beräkningar om att antalet psykiatertjänster om fem å sex år är drygt 500 flera än i dag. Det krävs omedelbara åtgärder över ett brett register. Människornas inre miljö — varvid jag menar bl.a. uppväxtbetingelser, bostadsförhål landen, anpassning till arbetslivets hårda villkor, kraven från skola och utbildningsanstalter m.m. — är i dag klart olämplig och föga anpassad till den enskilde individens personliga förutsättningar. Detta gäller särskilt storstadsområdena. Bara i Stockholms stad och län finns lågt räknat 1000 patienter i öppen och sluten psykiatrisk vård och nära 12 000 som är förtidspensionerade på grund av psykiska sjukdomar. Storstadsområdena präglas som vi alla vet av en kall och människofientlig inre miljö som hetsar människorna till ett onaturligt jäkt och till att pressa sig över sin förmåga. På grund härav uppkommer i skrämmande utsträckning stress och flykt undan verkligheten till en skenvärld, med hjälp av alkohol och narkotika. Det har, bl.a. från vårt håll i centerpartiet, med stigande intensitet framhållits nödvändigheten för statsmakterna att göra även den inre miljön människovänlig och personlighetsutvecklande, eftersom den inre miljön på sitt sätt är viktigare att försöka »rena» — om jag får använda det uttrycket — än den yttre. Vad hjälper oss rent vatten, föroreningsfri luft och bullerfria arbetsoch bostadsområden, om alltför många av oss berövas den psykiska balans som behövs för att rätt kunna ta vara på dessa grundförutsättningar för ett rikare och mera meningsfyllt liv? När det gäller såväl förebyggande åtgärder som rehabiliteringsinsatser vid psykiska störningstillstånd av olika slag är psykoterapeutisk behandling av stigande betydelse. I en inlaga till socialstyrelsen dagtecknad den 15 augusti 1969 angående »invaliditetsbedömningen inom den allmänna pensioneringen såvitt gäller psykiska sjukdomar och defekttillstånd> skriver professorerna Gunnar A. R. Lundquist och Börje Cronholm — två av vårt lands främsta psykiatriska specialister — bl.a. följande: >De psykiatriska klinikernas och sjukhusens resurser för en fullgod utredning är ——— otillräckliga. Adekvat be handling skulle i många fall innebära planmässig psykoterapi. Resurserna härför är höggradigt otillfredsställande och det är angeläget att en utredning om utbildning i psykoterapi snarast kommer till stånd.» De två psykiaterprofessorerna konstaterar alltså att tillgången på erfarna psykoterapeuter är en förutsättning för adekvat behandling av patienter på våra psykiatriska kliniker och sjukhus. Men psykoterapeuter behövs i stigande utsträckning för att tillfredsställa hjälpbehov även på åtskilliga andra områden. Det förhåller sig nämligen så att minst 20 procent av patienterna på intermedicinska och kirurgiska kliniker samt i den öppna vården dras med psykiska besvär. Dessutom finns det ett omfattande behov av hjälp genom bl.a. psykoterapeuter, betingat av alkoholsjukdom och annan giftkonsumtion samt av övriga sociala beteenderubbningar. Det är uppenbart att vi har ett stort och växande behov av psykoterapeuter. Men tyvärr är Sverige snart det enda landet i Västvärlden där psykoterapeututbildningen saknar allt statligt stöd. I hela vårt land finns det i dag endast ett hundratal kompetenta psykoterapeuter. Erfarenheter och forskning har visat att det inte går att komma till rätta med psykiska störningstillstånd bara genom att stoppa i patienterna en mängd psykofarmaka. Det är vad som nu sker med den ekonomiskt underlägsne, när han uppvisar psykiska avvikelser. Endast det ekonomiska toppskiktet har råd att få hjälp genom psykoanalys och psykoterapi. Att återvinna varaktig psykisk hälsa och balans skall inte vara betingat av tillgången på en tjock plånbok, utan stå öppet för alla. Det är ett elementärt jämlikhetskrav. Jag upprepar här den fråga som jag ställde i min interpellation, men som jag inte har fått något nöjaktigt svar på: Ämnar socialministern vidta åtgärder för att häva bristen på utbildade psykoterapeuter?
Herr talman! Uppenbart är herr Sjönell litet missnöjd med att jag inte har svarat honom så utförligt och detaljerat som han önskat på den fråga han framställt.

Jag blev också litet överraskad av herr Sjönells resonemang vad gäller ett par meningar i mitt svar. Det förhåller sig så, herr Sjönell, att psykiatrin har prioriterats på flera områden, exempelvis inom sjukvårdsbyggandet där vidare långtidsvården och den öppna vården fått förtur. Det är angeläget att denna prioritering i olika avseenden får slå igenom över hela landet. Vidare är hela frågan om den psykiatriska vårdens struktur föremål för en mycket intensiv debatt, som jag antar att herr Sjönell har följt. Socialstyrelsen är i hög grad upptagen med att dra upp riktlinjerna för framtiden på detta område. Till det vill jag också tillägga att jag tror att man inom sjukvårdsområdet under 1970-talet på ett annat sätt än tidigare kommer att ha sin uppmärksamhet riktad på psykiatrin, som under detta decennium kommer att stå i centrum för åtgärder.

Herr Sjönell måste förstå att detta är ett utomordentligt viktigt instrument för att föra den unga läkargenerationen i kontakt med psykiatrin och för att stimulera dessa läkare till engagemang på området. Jag hoppas att jag missuppfattade herr Sjönell när jag tolkade honom så att detta egentligen skulle vara något negativt. Det är tvärtom ett utomordentligt viktigt inslag i utbildningen när det gäller att stärka läkarresurserna på det psykiatriska området. Låt mig till slut säga att det finns anledning att förutsätta att man med den pågående reformeringen av läkarnas grundutbildning också kommer att beakta behovet av ett ökat inslag av psykologi och psykoterapi. Såsom jag framhållit föreligger det en framställning om att frågan om psykoterapeututbildningen skall göras till föremål för en utredning. Chefen för utbildningsdepartementet kommer inom kort att ta ställning till denna sak.

Herr talman! Jag beklagar, herr socialminister, att jag fortfarande är en smula missnöjd. Jag har inte fått något svar på hur socialministern personligen ställer sig till psykoterapeututbildningen och till omedelbara åtgärder på detta område. Att socialministern hänvisar till utbildningsdepartementet är i och för sig bra, men socialministern är ju ändå den högste ansvarige för sjukvården i vårt land, och hans ställningstagande har stor betydelse i detta sammanhang. Det är, såsom jag försökt påvisa, en central fråga att åstadkomma en ordentlig psykoterapeutisk utbildning och likaså att denna leder till att vi får kompetenta psykoterapeuter. Vi är inte betjänta av och kan inte godkänna något slags kvacksalveri på det utomordentligt känsliga område som psykoterapeuterna arbetar inom. Dessa måste vara minst lika väl utbildade som läkarna är i sitt fack. Frågan är därför mycket aktuell. Vi kan inte heller, herr socialminister, i denna debatt om psykoterapeuternas utbildning och psykoterapins ställning som ett effektivt instrument för rehabilitering av människor med psykiska störningstillstånd begränsa oss till läkarna. Erfarenheterna visar att även andra grupper efter viss utbildning är mycket väl kompetenta och lämpade för att ägna sig åt psykoterapeutisk verksamhet. Detta gäller t.ex. socionomer och psykologer, låt vara med en ganska kvalificerad utbildning; psykologerna måste nog ha åtminstone en licentiatexamen. Det behövs alltså en bred utbildning. Det räcker inte med att man säger att läkarnas utbildning skall förbättras samt att läkaraspiranter skall komma att inkopplas och kanske få intresse för att vidareutbilda sig inom det psykiatriska området genom den enligt min mening välkomna reform som socialministern hänvisade till i fråga om läkarutbildningen. Nej, det gäller att även utbilda andra grupper, som jag här nämnt för insatser just på det psykoterapeutiska området. Att socialministern tog upp psykiatrin och den psykiska hälsovården över huvud taget i sitt interpellationssvar tycker jag var tacknämligt, även om mina kommentarer kanske verkade något negativa. Jag säger detta för att undvika missförstånd. Det gäller ett jätteområde som är av central betydelse för vår folkhälsa och inte minst för produktionen i framtiden, när vi lever under så pass pressande yttre förhållanden som vi gör. Det finns all anledning att syssla med denna fråga. Jag noterar också vad socialministern sade och vill gärna, med utgångspunkt i mina egna önskemål, instämma i förhoppningen att 1970-talet verkligen skall bli ett årtionde då det sker ett genombrott på detta område och vi får en väsentligt effektivare vård av psykiskt sjuka människor samt bättre resurser när det gäller läkare och andra som, t.ex. psykoterapeuter, kan verka på området. Frågan har ju aktualiserats inte minst genom reportage i dagspressen. Det var inte så länge sedan en stor dagstidning innehöll reportage just om den psykiska hälsovården, och det framgick att denna lämnar mycket övrigt att önska i dag. Många blev chockerade över tillståndet — de hade inte kunnat tänka sig att det stod till på detta sätt. Men det gör det tyvärr, vilket även ett mycket avslöjande reportageprogram i televisionen visade. Jag tror att vi måste förena oss i gemensamma ansträngningar för att förbättra förhållandena på detta område så att vi — som socialministern sade — får uppleva 1970-talet som det årtionde då ett genombrott sker på den psykiska hälsovårdens område.

Herr talman! Herr Lindberg har frågat om jag avser att vidtaga några lättnader i bestämmelserna om kostnadsrestriktionerna kring det skogliga inlandsstödet så att högsta möjliga sysselsättningseffekt kan ernås. Bestämmelser om särskilt bidrag till återväxtåtgärder på <:svårföryngrad skogsmark i Norrlands inland och i viss del av Kopparbergs län meddelades av Kungl. Maj:t den 24 oktober i år. Enligt bestämmelserna gäller som villkor för bidrag bl.a. att arbetskraft till såväl avverkningssom återväxtarbeten skall anvisas eller godkännas av arbetsförmedlingen. När sådana arbeten utförs som beredskapsarbeten får arbetsmarknadsstyrelsen betala därav föranledda merkostnader. Styrelsen får dock betala högst 12 kr. per m? sk vid avverkningsarbeten och högst 200 kr. per ha vid återväxtarbeten. Enligt interpellantens mening saknas det i stort sett förutsättningar att, när arbetena utförs som beredskapsarbeten, hålla sig inom ramen för de medgivna merkostnaderna. Anledningen skulle vara att den arbetskraft som närmast kommer i fråga för dessa arbeten som regel har en prestationsförmåga som vida understiger normalarbetskraftens. Till detta vill jag svara att arbetsmarknadsstyrelsen har räknat med att den arbetskraft som kom mer att sysselsättas vid dessa arbeten skall prestera 50 procent av normalarbetskraftens kapacitet. Tidigare har som regel inget som helst bidrag utgått för återväxtåtgärder efter avverkningar på de ifrågavarande skogarna. Det nu införda bidraget bör därför utgöra en inte obetydlig stimulans till ökade avverkningar, i synnerhet som skogskonjunkturen för närvarande är gynnsam. Därtill kommer sedan att arbetsmarknadsstyrelsen, när arbeten utförs som beredskapsarbeten, står för en betydande del av de merkostnader som kan uppkomma på grund härav.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

Tyvärr har jag och många fler med mig funnit att bestämmelserna i fråga om stödet är kringgärdade med alltför snäva kostnadsrestriktioner som tar bort en stor del av effekten. Inrikesministerns svar på frågan om -.man från regeringens sida är beredd att lätta på kostnadsrestriktionerna måste jag tyda så att detta icke är fallet. Jag finner det beklagligt, emedan jag tror att det är nödvändigt att omarbeta bestämmelserna, om dessa tilltänkta arbeten skall kunna komma till stånd i tillräcklig omfattning. Som ett bevis på att bestämmelserna inte är tilltalande för markägarna kan man peka på att endast ett fåtal stödarbeten har påbörjats. I Jämtlands län t.ex. har inga arbeten av denna art ännu kommit till stånd. Det är i synnerhet vid arbeten som utförs vintertid som full merkostnadstäckning inte kan ernås. De som har utarbetat bestämmelserna måste antingen ha menat att full täckning för merkostnaderna inte skall lämnas eller också har de förbisett några fakta i skogsavtalets utformning, som gör att arbetena i sådana bestånd som det här är fråga om blir väsentligt dyrare vintertid än under barmarksperioden. Men även under barmarksperioden kan gränsen 12 kronor per skogskubikmeter vara för knapp. Vad som medverkar till att merkostnadsgränsen blir för låg är den fullt riktiga bestämmelsen om att dessa arbeten skall bedrivas under AMS-avtalets bestämmelser, d.v.s. arbetstagaren skall erhålla 65 procent av tidlönen och 30 procent av ackordet. Detsamma gäller de höga klimatoch snötillägg som tillkommer vid arbeten under vintertid i ifrågavarande bestånd. Den arbetskraft som kan komma i fråga besitter inte normalarbetskraftens kapacitet. Med den höga procentuella andelen tidlön gör detta förhållande. att markägaren drabbas av en betydande merkostnad. Men även om markägaren använder sig av arbetskraft som går på rent ackord så gör det faktum, att vintertillläggen inte betraktas som en merkostnad, att arbetena inte kommer till stånd. Normalt förläggs arbeten i bestånd som det här är fråga om till barmarksperioden. Merkostnaden för vintertilläggen blir avsevärt mindre i tätare och grövre bestånd. I Jämtlands län beräknar såväl länsarbetsnämnden som skogsvårdsstyrel :sen, att den arbetskraft som kan komma i fråga besitter en arbetskapacitet av högst 40 procent av normalarbetskraftens. Detta är fallet på grund av att de friställningar som förevarit i skogsbruket i regel drabbat den lågproducerande arbetskraften och bortrationali serade äldre hästkörare. Före detta körare besitter självfallet inte den arbetsteknik som är nödvändig för att de som huggare skall kunna uppnå ett tillfredsställande arbetsresultat. I sitt svar säger inrikesministern att man från AMS sida har räknat en arbetskapacitet av 50 procent av normalarbetskraftens för den tilltänkta arbetskraften. Jag finner inte denna siffra otrolig i t.ex. Norroch Västerbotten, där friställningarna varit större och följaktligen gått lägre ned i åldersklasserna. Därmed besitter ju den friställda arbetskraften högre arbetskapacitet. Redan vid en arbetskapacitet av 30 procent av normalarbetskraften är emellertid restriktionerna alltför snäva. En faktor som ytterligare påverkar situationen är att, sedan dessa bestämmelser kom till stånd, skogsavtalets tidlöner har höjts kraftigt i relation till ackorden. Jag vill anföra ett exempel, som är mycket positivt ur merkostnadssynpunkt. Jag har därvid räknat med en stämplingstäthet av 50 m? per hektar, en medeltjocklek av 5!/2 tum, formklass s 2 och en arbetskapacitet av 50 procent och kommit fram till en merkostnad under barmarksperiod utan vintertillägg av 7 kr. per kubikmeter skog. Vid 60 cm snödjup med tillkommande snödjupsersättning och <klimattillägg blir merkostnaden 18:30 kr. per kubikmeter. Då är att märka att jag inte har tagit med den merkostnad som betingas av reseersättningar. Anledningen är att denna är oerhört svår att beräkna; den kan variera från ingenting upp till rätt betydande summor. Jag kan även mycket väl finna fall där merkostnaden under sommarperioden blir mera än 12 kr. per kubikmeter skog. Går man ned i arbetskapacitet under 50 procent förändras situationen mycket snabbt till det sämre. Med tanke på det stora antal svårplacerade arbetslösa som finns i skogslänen vore det önsk värt att man inom regeringen funne det lämpligt att omarbeta bestämmelserna, så att de tilltänkta arbetena komme till stånd. Det förhållandet att konjunkturerna nu är bättre hjälper inte upp situationen nämnvärt. Vi känner till arbetsgivarnas ovilja att anställa icke fullt högproduktiv arbetskraft; de går hellre ut över landets gränser och importerar arbetskraft. Vi skall komma ihåg att man från arbetsgivarhåll använt lågkonjunktur och rationalisering som motiv för att befria sig från denna i arbetsgivarögon mindre eftertraktade arbetskraft, och man är självfallet inte beredd att utan vidare återanställa den. Jag påstår att man gått för långt i sitt friställningsnit; det bevisas inte minst av det arbetskraftsbehov man för närvarande har. Herr talman! Jag ber än en gång att få tacka inrikesministern för svaret, i förhoppning om att man inom regeringen skall komma på bättre tankar och omarbeta bestämmelserna.
Herr talman! Jag skall gärna erkänna att jag blev överraskad av att finna att så få skogsägare hade utnyttjat den nya möjligheten att erhålla stöd för avverkning och därmed också för återställningsarbeten inom restskogarna. Dessa har ju länge varit ett problem. Jag har observerat i tidningspressen och på annat sätt att det har uppstått en diskussion om hur kostnadsberäkningarna skall göras i detta sammanhang. För herr Lindberg vill jag påpeka att när Kungl. Maj:t har utfärdat bestämmelser har det skett i medvetande om att det blir arbetsmarknadsverket, länsarbetsnämnderna och skogsvårdsstyrelserna som skall försöka omsätta intentionerna i det praktiska livet. Därvid kan det naturligtvis uppkomma en hel del frågor, t.ex. beträffande vilka kostnader som skall täckas.

Därför tror jag inte att det finns någon anledning att ändra de riktpunkter som Kungl. Maj:t har angivit som vägledande för detta arbete. Det gäller bara att försöka tillämpa dem på ett vettigt sätt, så kan man nog nå ganska långt. Som en förklaring till att avverkningarna inte har kommit i gång har framhållits att beslutet kom relativt sent och att åtminstone de större skogsbolagen men även domänverket och vissa andra skogsägare redan hade planerat sina avverkningar för den kommande vintern. Jag vet inte i hur hög grad detta kan ha medverkat, men oavsett skälen till dröjsmålet tycker jag att det är angeläget att man från skogsägarhåll på allvar prövar denna möjlighet att få bidrag. Den kommer nämligen bara att stå till buds fram till den 1 juli 1971. Bestämmelserna är ju avsedda att vara temporära. Landshövding Näslund gjorde för några år sedan en utredning om Norrbottenskogarna och anvisade då en lösning som i stort sett liknade den som vi nu har beslutat. Det vore beklagligt om dessa åtgärder inte kunde leda till ett positivt resultat. Framför allt gäller det emellertid, som jag redan framhållit, att tillämpa bestämmelserna på ett praktiskt och riktigt sätt.

Herr talman! Det förhållandet att bestämmelserna om stödet meddelades sent och därför inte kunde påverka planeringen kan naturligtvis ha spelat in men har knappast varit en avgörande faktor. Jag kan inte tänka mig att det inte hade funnits möjligheter att planera med hänsyn till stödet. När bestämmelserna blev kända visade det sig också att intresset var stort, men många backade ut då de fick klarhet om kostnadsfördelningen. När länsarbetsnämnden i Jämtlands län och skogsvårdsstyrelsen började underhandla med markägare och arbetsgivare nödgades de konstatera att merkostnaderna många gånger skulle bli betydligt högre än 12 kronor per skogskubikmeter, och då föll objekten ofta bort. Skogsvårdsstyrelsen räknar med att arbetskraften bör prestera 60 procent av den reguljära arbetskraftens kapacitet, om stödet skall vara tillräckligt t.ex. under barmarksförhållanden, och svårigheterna blir betydligt större under vintertid. Personligen har jag den uppfattningen att regeln om 50 procent av normalarbetskraftens kapacitet håller under barmarksperioden, även om undantag från denna regel också kan finnas. I bestämmelserna anges dock klart och tydligt att merkostnaderna för vintertillägg och snöersättning inte får betalas av arbetsmarknadsstyrelsen, och såväl skogsvårdsstyrelsen som länsarbetsnämnderna har funnit att man på den punkten inte kan frångå bestämmelserna. Då är man så att säga låst. Skall det hända någonting under vinterhalvåret måste man lätta på dessa bestämmelser och vara beredd att betala vintertillägg och snöersättning. Som jag tidigare framhållit avverkas nämligen normalt inte sådana bestånd under vinterperioden utan under barmarksperioden, då dessa ersättningar inte kommer.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat om jag anser det möjligt att genom byggnad av trafikleder bereda arbete åt dem som behöver sysselsättning t.ex. i Vindelälvsdalen och om jag uppfattar en investering av samma storlek som avses skola ske vid en utbyggnad av älven som försvarlig vid vägbyggnader av detta slag. I interpellationen sammankopplas byggandet av vägar i vissa delar av Norrland med frågan om en utbyggnad av Vindelälven. Det är inte min avsikt att här ta upp en närmare diskussion om de vägprojekt som nämns i interpellationen. Efter samråd med kommunikationsministern vill jag emellertid framhålla följande i detta avseende. Länsväg 363 längs Vindelälven går parallellt med och mellan riksvägarna 93, Blå vägen, och 95, som nu byggs ut som mellanriksvägar mellan Bottenviken och Atlantkusten. Enligt vad jag inhämtat föreligger knappast något behov av ännu en högklassig väg mellan dessa två såsom herr Nilsson tänkt sig. En viss upprustning kan dock behövas av väg 363. Det antal människor som därigenom kan beredas sysselsättning torde dock bli förhållandevis ringa. I frågan om Vindelälven har som bekant arbetsgruppen för de outbyggda älvarna avlämnat en promemoria, vilken nu är föremål för remissbehandling. Jag anser mig inte i detta läge kunna gå in i en diskussion av de frågor som interpellanten drar upp på det området.

Herr talman! Alla Måste Söderut — det är den tolkning av de tre bokstäverna AMS som framfördes vid en demonstration i Västerbotten i går. Det stod så på de plakat som demonstranterna bar. När jag läste om detta i tidningen i dag, tyckte jag nog att det var väl pessimistiskt. Men, herr Holmqvist, när jag läste svaret på min interpellation en gång till, tyckte jag nog att det skymtar något av samma övertygelse bakom svaret. AMS — Alla Måste Söderut: står det inte så någonstans i regeringens hemliga papper? Jag tackar inrikesministern för att han över huvud taget svarat. Jag har alltid tyckt om att tala med herr Holmqvist, och han kanske hade velat säga mer än han gjort i svaret men hindrats av så mycket annat, bl.a. av att inte allt i regeringen ligger i hans departement. Men att jag vänt mig till just honom beror på att sysselsättningsfrågorna är så brännande och därför att det i andra planer och utkast, som kommit under mina ögon, nämnts så mycket om nödvändigheten av att bereda sysselsättning. Inrikesministern har frågat kommunikationsministern i saken och berör med några få ord frågan om vägen längs Vindelälven. Han har funnit att den kan behöva en viss upprustning. Jag har också nämnt Blå vägen i min interpellation. Inte heller den vägen har, trots att den är relativt bra, den styrka och framkomlighet för en framtida utvecklingstrafik som den borde ha. En upprustning även av den vägen skulle ge sysselsättning. Jag förstår naturligtvis att herr Holmqvist som inrikesminister inte i någon större utsträckning kan blanda sig i andra departements göranden, men han är ju som regeringsmedlem ansvarig för allt vad regeringen gör. Och han tordé veta varför en upprustning av väg 363 är nödvändig. Jag tycker att det bakom orden >»en viss upprustning» skymtar någonting i den här stilen: det behövs en bättre väg för transporter i samband med utbyggnad av vattenfall! En viss upprustning skulle alltså räcka härför. Nu säger inrikesministern att han i detta läge är förhindrad att tala om utbyggnaden av vattenfallen. Det är kanske riktigt. Men rent principiellt skulle han väl kunna delge oss sin syn. Är han också förhindrad att säga, om vi skall ha några människor kvar i norra Sverige, i Vindelälvsdalen t.ex.? Inrikesministern säger att antalet människor som kan beredas sysselsättning med vägupprustning torde bli förhållandevis ringa. Ja, skall det bara bli en viss upprustning av den i stora delar undermåliga vägen har han naturligtvis rätt. Frågan är väl om vi alls bör rusta upp vägen, om det inte blir några andra prognoser för den här landsdelen. Tror regeringen att någon vill etablera sig i norr, om inte staten, som ju har ett stort ägaransvar i dessa landsdelar och som bör tänka på hela Sverige som en enhet, skyndar sig att bota allt som är försummat för att möjliggöra en etablering i norr? Skall företag och industrier våga slå sig ned här måste det i t.ex. Västerbotten finnas huvudpulsådror, stora och starka trafikleder, tvärs över landet, från Bottenviken till Norska havet. Längs Vindelälven behövs en parallellled till Blå vägen av god klass. Till dessa vägar måste det finnas tillfartsvägar. Då skulle företag som kan tänka sig att flytta hit därför att här finns arbetskraft och många andra saker kunna göra det. Service först, etablering av verksamhet sedan, tror jag är en regel. Skulle inte en miljard inom de närmaste låt säga tio åren vara en god satsning? Som ansvarig för sysselsättningen också i norra Sverige och som medlem av regeringen kan väl herr Holmqvist svara på denna fråga utan att såra kommunikationsministern eller industriministern. Jag kan tolka inställningen hos svens ken i norra Sverige så här: Vi vill ha slut på tvångsförflyttningar av folk. Vi vill inte att människorna i t.ex. Adolfström skall hotas med expropriation och konfiskering. Vilket blir Sorseles framtida öde om inte Vindelälvsdalen får en trafikled? Vi tror att norra Sverige är fullt jämförligt med övriga Sverige som booch arbetsplats. Vi tror att Västerbotten kan bli ett befolkat län också i framtiden, med befolkningen spridd över åtminstone större delen av länet, om det finns garantier för snabba och goda transportmöjligheter för produkterna. Vi kommer att få en tillströmning av företag, arbetsvilliga och investeringshågade, hantverkare, industrier, o.s. v. om kommunikationsfrågan löses eller garanteras en snabb lösning. När Riksgränsbanan en gång skulle byggas upphävdes ett skri av protester mot norra Sveriges favorisering. Det sägs att om inte E. G. Boström den gången hade hotat med regeringens avgång, hade förslaget om banans byggande fallit. Man sade att det var en felaktig satsning, kanske därför att den gjordes så långt i norr. Men det var inte så; det har visat sig att den var oerhört värdefull. Djupast sett tror jag inte att regeringen går med AMS — i den tolkning jag angav — i tankarna. Jag spetsade till det litet för att få någon att lystra, även om jag och inrikesministern nästan är på tu man hand här i dag. Alltså: en stark, snabb led till isfri hamn i Västerhavet för allt det myckna som skall västerut och för allt det som kommer från världshaven och skall in till denna del av norra Sverige och till Finland också för den delen; mellersta och norra Finland har behov av kontakt med Västerhavet via Sverige. Man resonerar i Finland på fullt allvar — förutom ökad färjtrafik — om en framtida fast förbindelse mellan Österbotten och Västerbotten. Det är ett miljardföre tag. Vanvettigt, säger någon. Men för den som tror att norra Skandinavien och Finland inte skall läggas ned, att där finns stora möjligheter till utbyggnad och utkomst för många människor, är det en realistisk satsning. Det kommer att bli arbete under utbyggnaden, det kommer att ge en garanti för Nordens framtid. Låt norra Sverige få leva! Miljön är den bästa: vatten, ren luft, goda utrymmen för fritidsliv, bättre sociala förhållanden eller minst lika bra. Se till att ingen mer av tvång behöver flytta söderut och att de många som gärna skulle vilja vända tillbaka får chansen! Herr Holmqvist har säkert ingenting emot att alla svenskar sysselsätts. Satsa då på denna norra del av Sverige! Jag har hört att i höst 2 500 personer i månaden har fått flytthjälp från skogslänen av AMS. Jag förstår att det har varit en lösning för dem i en akut svår situation, men om man ser till landets väl i det långa loppet och dessa familjers trevnad, tror jag ändå att det är en olycklig lösning. Staten har heller inte varit något föredöme. När statliga tjänster i norr har dragits in har som regel inga motsvarande skapats i samma takt. Det gäller t.ex. televerket, järnvägen och postverket — detta rör inte inrikesministerns departement, men som regeringsmedlem måste han väl ändå tänka på det. Rationalisering har skett här som på andra håll, men under det att en tjänsteman i samma ställning i södra eller mellersta Sverige har kunnat tänka sig att bli kvar i sin stad eller provins, har det för motsvarande tjänsteman i norr i regel bara varit flyttning neråt landet som vinkat — AMS. Herr talman! Jag tror egentligen att regeringen vill hela Sveriges väl, men ibland har jag svåra tvivel på det. Jag har hört att det skulle vara realistiskt att räkna med att det kostar bortåt en kvarts miljon att flytta en normalfamilj, om man lägger ihop allt som bör vara med i räkningen. Detta kanske ter sig vettigt i ett kort perspektiv, och det är kanske billigare än att låta detta besvärliga Norrland vara befolkat som det har varit, men jag har ändå svårt att tro att detta är en politik som kommer att vara försvarlig i framtiden. Jag har en känsla av att man resonerar så här: Exploatera norra Sveriges naturtillgångar! Lägg sedan ner allt som inte måste finnas för drift av vissa gruvor, kraftverk o.s. v.! Då kan vi också bygga ut de fyra återstående älvarna — jag anser att jag har frihet att föra in dem i debatten. Man kan kalla det för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Man kan på detta sätt trösta dem som ropar mest, och så kan man under tiden förbereda den övriga bofasta befolkningens avtåg. Men i så fall bör det ske snabbt. Skall vi inte behålla hela landet befolkat, så sätt fart på folkomflyttningen! Det är också tvivelaktigt om randen av bebyggelse längs kusten: Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall. Kan dessa städer leva utan ett starkt expanderande ibland? Är inte en stor del av satsningen också här tvivelaktig? Jag har här en insändare som stod i Aftonbladet i går under rubriken »Kan Norrland specificera notan?» Det är ett rop ur svenska hjärtans djup, förmodar jag. Jag skall inte citera allt som står där, men det är tankegångar som jag mött på så många håll, att jag vill föra in dem i resonemanget här. Insändaren påstår: »Norrland är till stora delar fel.» Några arga invånare i Sorsele — som ligger i Vindelälvsdalen — har klagat över att det dröjer så länge med TV 2 i Norrland. Då svarar insändaren, att Norrland kostar så oerhört mycket mer på alla områden, för varje kilometer väg, tele, el och TV. Det gäller också skolservicen, hälsoservice, förvaltningsservice o.s. v. »En glest be folkad, ofruktbar vildmark kan rimligen inte bli annat än tiotals gånger dyrare än ett kvarter på Kungsholmen, en stadsdel i Västerås eller en tätbygd i Skåne. Då det är vi mellansvenskar och sydsvenskar som betalar denna höga extrakostnad via våra skatter så har vi rätt att yttra oss — åtminstone i debatten.» Längre fram står det att det var en felaktig borgerlig satsning att låta Norrland bli till. Så går insändaren in på möjligheterna att hämta hit utländsk arbetskraft. »Då skulle vi få den dubbla kostnaden att kosta på omskolning, språkskolning etc. för utlänningarna samt de växande kostnaderna att ge norrlänningarna en anständig modern service uppe i vildmarken. När ekvationen skulle vara så mycket MÄNSKLIGARE PA SIKT att låta glesbygds-norrlänningarna flytta ned till den moderna standard och service som redan finns i Mellansverige.» — Ja, insändaren har kanske rätt i att det är bättre servicestandard här. Detta är naturligtvis inte skrivet av någon regeringsmedlem, och jag tror inte heller att det bara är inom det parti som regeringen representerar som sådana tankar förekommer — jag har mött dem på olika håll. Jag sade i förra veckan i en debatt, att jag har mött sådana tankar även på borgerligt håll, så att jag blivit helt förskräckt. Jag anser emellertid att de som har regeringsansvaret i Sverige bör se till att sådana tankegångar blir motverkade och nedslagna genom handlingsprogram och genom bättre upplysning om Norrlands möjligheter. Jag fortsätter att citera: »Det behov av ökad arbetskraft som finns i sjudande Mellansverige såge vi allra helst att den kom med Inlandsbanan, i stället för enbart från utlandsbanan.» Jag skulle tro att det finns oerhört många svenskar som tänker så. Så slutar insändaren med att säga, att ungdomarna har givit sitt svar — de flyttar söderut. Ja, kan de göra någonting annat? Får jag ge inrikesministern ett råd, att låta vattenrallarna, som friställts i Norrbotten och som kan spränga i berg och mycket annat, gå över till Västernorrland och bygga en järnväg från Kramfors till Mellansel för att förkorta järnvägssträckan till övre Norrland med ett femtontal mil. Det är visserligen en fråga för kommunikationsdepartementet, men ärenden om sysselsättningen handlägges ju i inrikesdepartementet. Man kan också låta Ostkustbanan fortsätta i anknytning till industrierna vid Norrlandskusten. Kommer dessa Vattenfalls arbetare till Vindelälvsdalen, blir det en rush där några år och en del att göra för dem tills de blir pensionerade, men någon lösning av Västerbottens sysselsättningsfråga innebär det inte, utan det blir ett steg mot en ytterligare avfolkning och utarmning. Jag vill sluta med att citera landshövdingen i Norrbotten, som i en artikel för någon tid sedan skrev: »Hjälpa Norrland är att rädda Sverige.» Han påtalade statens brist på handlingslinje när det gäller insatser i norra Sverige. Då det gäller att bevara ett befolkat och friskt land i norr har inrikesministern ett stort ansvar. Jag har under de år jag har närmare följt hans arbete i regeringen fått den uppfattningen, att han är stark och arbetsvillig. Jag tror att han kan göra någonting för hela Sverige. Jag vill inte att han skall uppfatta det jag säger i dag såsom kverulans eller ett försök att misstänkliggöra honom personligen. Jag tror att han kan göra någonting för Vindelälvsdalen och Västerbotten, och jag tror att han kan göra någonting för att ge regeringen en handlingslinje.
Herr talman! Jag måste erkänna att jag blev en smula förbryllad när jag lyssnade på den utläggning herr Nilsson i Agnäs gjorde i anslutning till interpellationen. Det fanns liksom inget direkt samband mellan den utläggningen och den mera begränsade fråga som herr Nilsson har ställt i interpellationen. Jag har tolkat hans fråga så, att den gällde huruvida man inte, om inte Vindelälven byggs ut, kan bygga vägar i stället och därigenom ge arbete i ungefär samma omfattning. Så måste man tolka frågan när man läser den. Jag förstår nu att herr Nilsson har blivit påverkad av demonstrationståg som har påverkat honom att vidga debatten till att gälla någonting mer än det som behandlas i interpellationen. Så blev det sannerligen också. Vi fick höra ett inlägg som borde ha kunnat anstå tills vi skall behandla förslaget om den nya lokaliseringspolitiken. Enligt vad jag förstod menade nämligen herr Nilsson att samhället måste satsa kraftigare än hittills på att få till stånd en snabb utveckling av näringslivet i hela Norrland. Jag tror det är lämpligt att låta detaljerna i den debatten anstå tills vi får tillfälle att diskutera det ärendet. Jag tycker det var intressant att konstatera att en representant för moderata samlingspartiet vänder sig till mig och frågar, om jag verkligen tror att någon vill investera i Norrland utan stöd av samhället. Det är ju rätt intressant, om vi har kommit dithän att alla politiska partier har kommit fram till den övertygelsen att den enda väg man har att gå är att staten på ett annat sätt än nu måste vara med och finansiera utbyggnaden. Jag tror att vi kan ha anledning att vidga lokaliseringsstödet, att vi kanske också skall ge stöd till andra verksamheter än de egentliga industriföretagen. Det är som sagt intressant att notera uttalandet av herr Nilsson i Agnäs — om han nu är representativ för moderata samlingspartiets åsikter — att det inte finns någon möjlighet till investeringar i Norrland utan att staten skall vara med. Jag hoppas emellertid att de olika former av samarbete med industrin och de åtgärder, som regeringen har vidtagit för att försöka utlokalisera statliga aktiviteter av olika slag, skall kunna ge påtagliga resultat. Jag uttrycker också den förhoppningen — och jag tror jag kan säga att även ledande folk inom industrin hyser samma förhoppning — att man snart skall ha möjlighet att redovisa resultat av vårt samarbete; Jag tror att det är på den vägen vi nu skall kunna åstadkomma bättre resultat än vi har gjort hittills. Men det är mycket möjligt, att vi, när vi skall diskutera samhällets engagemang i Norrland framöver, när försöksperioden är utgången, får närma oss dessa problem från andra utgångspunkter än man gjorde för fem år sedan. I det sammanhanget noterar jag framför allt herr Nilssons inlägg som ett klart uttryck för en sinnesförändring hos moderata samlingspartiet.
Herr talman! Ja, min fråga gällde närmast Vindelälvsdalen. Jag ville diskutera principen. Vad kan vi göra? Hur skall vi få folk sysselsatta? Vi har ont om arbete, och sysselsättningstillfällen behövs t.ex. i Sorsele och bygden som ligger nedanför till den punkt där Vindelälven rinner ut. Om vi kunde tänka oss att det kunde satsas en lika stor summa, som man har sagt att utbyggnad av Vindelälven skulle kosta, på att bygga en väg som tillsammans med förstärkning av den parallellgående Blå vägen och en anslutning mellan de två vägarna i fjällregionerna för att ge Sorseleområdet förbindelse till Västerhavet, skulle inte det kunna ge sysselsättning i lika hög grad som en utbyggnad av Vindelälven? Inrikesministern svarar nej på frågan. Jag menar att det skulle ge sysselsättning i ännu högre grad på lång sikt. Inrikesministern tvivlar. Sedan vill jag säga att detta med demonstrationen var jag inte med om. Jag såg det i tidningen. Ingen har påverkat mig att ta upp just det. Men folk bl.a. i Vindelälvsdalen tycker att det ser ut som de måste bort därifrån. Kan man inte göra något, kan man inte ens bygga en väg? Vi borde väl kunna göra den där upprustningen av vägnätet, sätta i gång vad som kan göras, så att folk får arbete. Vidare frågar inrikesministern, om man nu hos moderata samlingspartiet har börjat tycka, att staten skall vara med och hjälpa till. Har vi någonsin förnekat det? Har man inte fått stöd i andra delar av Sverige av staten? De som skall etablera sig i Skåne eller Mellansverige har fått vägar, motorvägar, snabba förbindelser, billigare teletrafik, lättare att resa. Staten har ställt service till förfogande i förväg. Därför har både staten och enskilda kunnat etablera sig där. Jag menar att det finns för litet av detta uppe hos oss i Norrland. Om det är någonting som skrämmer bort just den privata företagsamheten är det — så uppfattar jag det — framför allt den omständigheten, att man anser att det är för långt att resa och att det blir svårt med transporterna. Inte minst detta kommer 'in i bilden som en negativ faktor. Ytterligare åtgärder från statens sida skulle främja möjligheterna att få någonting gjort där uppe, som också skulle kunna glädja herr Holmqvist och alla som tar emot vad skattebetalarna ger. Jag tror att det skulle bli en satsning som bär sig. Enligt min mening är det fel att påstå att moderata samlingspartiet ändrat sig på denna punkt, och för övrigt kan jag väl ha privata åsikter som inte helt delas av mitt parti. Det finns väl inget parti vars riksdagsmän tänker precis lika. Just när det gäller Norrlandsfrågor, om vi skall använda detta ord, eller norra-Sverige-frågor, torde det finnas ganska divergerande uppfattningar. Jag upprepar, och detta har också framhållits av landshövdingen i Norrbotten, att ett klart uttryck för en helhetssyn, som går ut på att den här delen av landet skall vara kvar, kunde skapa en tilltro och en optimism som utan vidare skulle kunna medföra att utvecklingen vände till det bättre. Just från Ert håll, herr Holmqvist, måste de signaler komma som innebär att det blir en ny syn och att pessimismen viker. Nu gror det innerst ett tvivel: det är inte lönt, ty det är nog ändå meningen att den här delen av landet inte skall vara vad andra delar är. Jag tror alltså att det måste göras någonting av just den del av landet där administrationen ligger och av regeringen för att man tankemässigt och trosmässigt skall kunna vända strömmen. Sedan kommer också det andra.